Fru talman! Jag står gärna på samma barrikader som statsrådet om vi kämpar för de här sakerna. Vi får naturligtvis samtal och brev, och vi lyssnar och tar del av dem. Men åtminstone i de här frågorna, där vi är så engagerade, går vi djupare än så. Vi talar med frivilligorganisationer och med olika grupper som har varit där nere. Jag skall själv åka till Kosova i maj. Man behöver alltså en fördjupad analys för att ta ställning. Jag har sysslat med utlänningslagen och arbetat där, så jag känner att jag inte är ute på hal is - det har heller ingen sagt till mig. Det är förvånande att det i svaret står så här: "När dessa beslut fattades var myndigheterna medvetna om förhållandena när det gäller mänskliga rättigheter och situationen i övrigt i Kosovo." Det är märkligt att man var medveten om hur det såg ut där. Krigsvägrare har ju försvunnit ur vår utlänningslag, vilket jag tyckte var ett felaktigt sätt. Det är många av dessa som är det. Det är unga män, och de är lika hjälplösa som barn. Vart skall de ta vägen? Säkert blir de hårdare påhoppade än andra, kanske barnfamiljer. Jag vill också hålla med om att det håller på att hända någonting i världen. Soldatmödrarna kunde åka och hämta hem sina söner utan att bli skjutna i ryggen. I Turkiet har Lördagsmödrarna trots misshandel gått ut varje lördag i nästan 100 lördagar. Det håller alltså på att hända någonting. Det är likadant i Albanien, där man ännu inte har skjutit ihjäl många. Men det har inte hänt tillräckligt mycket för att låta människor stanna som har flytt av olika skäl, t.ex. en som hade en farbror som var general som har hoppat av osv. Det räcker inte med det, men det är glädjande. Jag ser ett ljus i mörkret. Jag tror att det kommer att hända många saker i världen inom en snar framtid.

Fru talman! Eva Goës vet att jag inte kan gå in på enskilda fall, och jag har inte samma kunskaper som Eva Goës har om de fall som hon tog upp. Hon och andra är ibland missnöjda med myndigheterna och Vi har nu tillsatt en parlamentarisk utredning som skall se över hela processen, om vi i stället skall ha ett domstolsliknande förfarande. Eftersom riksdagen instiftade Utlänningsnämnden, får riksdagen också vara med om att eventuellt avskaffa den, ersätta den eller förbättra den. Det är detta som syftet med det hela. Mer än så kan jag inte säga om detta. Det går inte, fru talman, att jämföra situationen i Kosovo med exempelvis hela Jugoslavien, när kriget bröt ut där. Då fick alla som kom från Bosnien under kriget generellt som grupp uppehållstillstånd i Sverige. Det går inte att säga att det är liknande situation i dag i Kosovo. Däremot skall man ta största möjliga hänsyn till det enskilda fallet och se att det inte föreligger hinder eller skäl för utvisning eller asyl. Vad gör regeringen internationellt? Vi är mycket aktiva. Själv var jag, som sagt var, nere i Serbien, i Belgrad. Jag återkommer strax till det. Vidare är vi mycket aktiva inom EU och inom OSSE. Vi krävde på ett tidigt stadium insatser både i Albanien och på andra håll, men särskilt i Albanien. Men då fanns det andra som inte ville detta, andra som nu är mest högljudda. Alla är medvetna om att det icke får ske en upptrappning. Problemen måste lösas. Det tror jag att man är medveten om internt i dessa krisområden, inte minst i Makedonien och i grannländerna. Men utanför gränserna där, i havet, finns både italienska och amerikanska flottstyrkor. Jag tror att Kosovos öde, både kortsiktigt och långsiktigt, avgörs i Belgrad. Apropå att gå på djupet, Ragnhild Pohanka, satte jag mig före att, förutom kravet på demokrati och erkännande av valen i Belgrad, tala om just Kosovo med Zajednokoalitionen och med de tre olika ingredienserna i partierna för att kräva ett individuellt partisvar. De sade att de håller på att arbeta fram en gemensam plattform när det gäller internationella frågor och Kosovo. Den minsta gemensamma nämnaren tycktes vara att man vill ha en långtgående autonomi i Kosovo och respekt för mänskliga rättigheter inom Serbien. Det är väl acceptabelt att de har kommit dithän. Här har också regeringen engagerat sig på plats med alla iblandade. Det ryktades även om att regeringen Milosevic hade någonting på gång och att Milosevic hade samtal med bl.a. Rugova, därför att man vid ett visst tillfälle kanske vill visa omvärlden att man har gjort ett positivt utspel. Så det går snarast i positiv riktning, som också Ragnhild Pohanka var inne på. Det var ytterligare en fråga, nämligen om avtalet. Vi vill framför allt ha ett avtal. Att vi skall ha ett internationellt avtal är ett led i normaliseringen av förbindelserna mellan många länder. Sedan använder vi det som vi vill. Men det skall finnas där för bilaterala relationers skull och också för Jugoslaviens ställning i Europa. Man måste acceptera detta. Det är av ungefär samma skäl som vi vill ha en normal flyktinglagstiftning i de baltiska länderna. Men det har tagit tid, därför att vi vill inte att man skall kunna köpa sig fri, utan det skall finnas ett principiellt skäl.
Fru talman! Varför går det inte att säga att det är samma situation i Kosova i dag som då kriget bröt ut i Jugoslavien? Där råder apartheid och det förs ett tyst inbördeskrig. Visserligen har man inte använt våld. En styrka som president Rugova och andra har visat är att de inte har tagit till våld. Detta borde man naturligtvis ge dem en eloge för och inte vänta tills de tar till våld. Däremot har serberna tagit till repressioner och strukturellt våld. Fortsätter det på samma sätt som i dag, finns det risk för folkmord, ett blodbad. Den etniska rensning som pågår är systematisk. Många skickas iväg. Det är naturligtvis praktiskt att skicka dem till Sverige. Många sade frågan början: Vi vill inte att det skall komma hit några av vårt folk, därför att vi vill inte att serberna skall inta vårt land. Men till slut har de sett sig nödsakade att ta sig dit. Den man som jag tidigare beskrev uttalade mycket väl att han inte ville hit. Jag vill än en gång upprepa min fråga: Är regeringen beredd att skapa en ny förordning, så att man av humanitära skäl kan bevilja uppehållstillstånd till dem som har varit här en längre tid? Återtagandeavtalet har ju fördröjts. Man kan fråga sig varför det förhalas, för det är ju helt klart att det förhalas. Jag är glad att det skall tillsättas en parlamentarisk utredning med domstolsliknande förfarande. Valberedningen har utsett mycket bra personer från Miljöpartiet. Jag skulle vilja ha svar på frågorna om en ny förordning kan införas och varför återtagandeavtalet förhalas.
Fru talman! Jag anser inte att det föreligger samma situation i Kosovo som det gjorde när kriget pågick i Bosnien med omnejd. Det går inte att säga. Jag vill också påstå att som det nu ser ut, med de internationella krafter som är inblandade men också de serbiska krafterna samt grannländer som Makedonien osv., går det snarare i positiv än i negativ riktning. Men vi skall naturligtvis vara oerhört vaksamma. Det finns i alla fall ingen grund för en förordning av det slag som Eva Det är också viktigt att avtalet kommer till stånd, därför att annars kanske vi i värsta fall kommer att bli magnet för dem som inte får stanna i Tyskland. Hit kommer nu kontinuerligt 10, 50, 60 personer som har avvisningsbeslut från Tyskland. Ni förstår säkert själva att det är ogörligt att ta emot dem av praktiska skäl. Men framför allt av principiella folkrättsliga skäl skall man i Förbundsrepubliken Jugoslavien, om man vill vara med i det europeiska samarbetet och göra anspråk på att vara en rättsstat, acceptera ett sådant återtagandeavtal. Varför har avtalet fördröjts och förhalats? Ja, inte har det gjorts av den svenska sidan, det kan jag tala om. Någon tröst i sammanhanget kan ju vara att det snarare är till större fördel för de asylsökande att det tar tid än att det inte gör det. Jag vill tacka de deltagande, och jag lovar att vi här gör allt vad vi kan för att tillvarata människans intresse.

Fru talman! Det är rent allmänt svårt att värdera vetenskapens och teknikens betydelse för samhällsutvecklingen. Men bland flera samhällsförändringar under 1900-talet som har spelat stor roll kan man ju nämna frigörandet av atomenergin och utvecklandet av det som kallas datorsamhället. Resultaten av detta har förändrat våra liv. Kärntekniken har förändrat civilisationen genom allt från kärnvapenhotet till problemen med kärnkraftens avfall. Datorerna har till största delen med nytta trängt in i snart sagt varje mänsklig verksamhet med vad man kan förstå Internet som den nuvarande kronan på verket. Jag och Centerpartiet tror att det är nödvändigt att samhällets företrädare då och då stannar upp inför dessa tekniskt vetenskapliga sprången och formar en strategi för deras hantering, användning och utveckling. Så borde det ha varit med kärntekniken och datautvecklingen, och så bör det vara med biotekniken. Det finns i dag inte någon sammanhållen politik för biotekniken vare sig nationellt eller internationellt. För många ter sig dessa frågor nästan obegripliga och oöverstigliga. Vi tror att en bred samhällsdebatt är nödvändig. Forskare, producenter och politiska beslutsfattare måste i tid hantera och ta sitt ansvar för bioteknikens utveckling. Det är därför som vi från Centerpartiets sida begärt dagens debatt här i kammaren. Vi har som många andra tagit del av fåret Dollys tillblivelse i Skottland. Vi har läst om forskningsverksamhet i Sverige på levande foster. Vi har hört diskussionen om gensojan och genmanipulerad majs. Vi menar att även vi som vistas utanför frontlinjens laboratorier måste få möjlighet att skaffa oss ett förhållningssätt till utvecklingen. Som förtroendevalda måste vi få tid att samla ihop kunskaper och försöka sätta ramar, eller kanske snarare ge vår syn på en färdriktning för den nya utvecklingen.

Fru talman! Låt mig först säga att jag tycker att det är utmärkt att Centerpartiet har föreslagit denna debatt här i riksdagen. Det är helt rätt som Lennart Daléus säger att detta är en fråga som bör diskuteras i politiska sammanhang, och den har stor betydelse för vår framtid. Det är alldeles uppenbart att den moderna biotekniken innebär stora möjligheter för samhället och för den enskilde. På hälso och sjukvårdens område ger den oss bättre möjligheter att ställa diagnos på sjukdomar och framställa läkemedel, och den ger oss också behandlingsmöjligheter som kan få stor betydelse. Utvecklingen inom biotekniken skapar nya möjligheter att förebygga, lindra och bota sjukdom på ett sätt som vi tidigare inte kunde föreställa oss. Detta är naturligtvis inte något nytt. Det som vi kan kalla den moderna biotekniken har utvecklats under en lång tid, och vi har redan åtskilliga läkemedel som är framställda med bioteknisk och genteknisk metodik. Ett exempel är ju den nya formen av insulin, som på många sätt är överlägset det tidigare. Andra exempel är tillväxthormoner och en rad olika läkemedel som på detta sätt kan framställas och som också i vissa avseenden är bättre och effektivare än tidigare utnyttjade läkemedel. Det är naturligtvis också uppenbart att bioteknik i viss mening är en av människans äldsta teknologier som man har utnyttjat under lång tid. Det är den moderna biotekniken som vi nu talar om, där man t.ex. kan använda gentekniska metoder för att flytta gener inom eller mellan arter, man kan odla djurceller i stor skala, och man kan kartlägga den totala arvsmassan hos människan och andra organismer, osv. Forskningssatsningen på dessa områden är också mycket omfattande. De vetenskapliga framstegen kom ju mycket fort. Det är uppenbart att det här finns stora förväntningar men också farhågor. Det finns naturligtvis också risker för missbruk, och det finns en lång rad etiska problem som aktualiseras. Och det är naturligtvis oerhört viktigt att vi diskuterar dem. Hur vi tillämpar denna teknologi styrs ju ytterst, och bör styras, av politiska beslut. Det går inte att föra den diskussionen i mycket allmänna termer. I själva verket är ju de frågor som nu är aktuella i diskussionen av helt skilda slag och är egentligen inte knutna till genteknologin utan aktualiserar andra etiska frågeställningar. Vi skall naturligtvis också komma ihåg att vi har haft en omfattande utredningsverksamhet om detta i Sverige. Vi har tidigt insett att det behövs lagstiftning på detta område. Det senaste betänkandet avgas 1992 av den s.k. Genteknikberedningen som föreslog en lång rad förändringar och även lagstiftning. Det var betänkandet Genteknik - en utmaning. Den ledde i sin tur till lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 1994. Det innebar också inrättandet av Gentekniknämnden som har viktiga uppgifter på detta område och som också har parlamentarisk förankring. Vi har dessutom sedan lång tid tillbaka ett system för forskningsetisk granskning här i Sverige. Den granskningen har inte uteslutande med bioteknik att göra utan har över huvud taget anknytning till etiska frågor som aktualiseras i samband med forskning. När det gäller biomedicinsk forskning med människa som försöksobjekt finns det vid de medicinska fakulteterna regionala och lokala forskningsetiska kommittéer. Dessa kommittéer har en majoritet av forskare, men i kommittéerna finns oftast ett par lekmän. Vid Medicinska forskningsrådet finns det dessutom en samordnande nämnd för forskningsetik med uppgift att samordna arbetet i de olika forskningsetikkommittéerna. Det är just för att bevaka den här typen av forskningsetiska frågor och för att se till att människor inte utsätts för tryck att medverka i försök när de befinner sig i en utsatt situation. Den senaste tidens händelser har visat att tiden är mogen för en översyn av denna forskningsetiska prövningen. Vi förde i forskningspropositionen i höstas fram just detta att forskningsetiken är en stor och viktig fråga och att det är angeläget att pröva den i en särskild utredning med parlamentarisk förankring. Riksdagen hade inte något att erinra mot det förslaget. När man talar om forskningsetik handlar det om en lång rad olika saker. Det handlar om etiken i forskningssystemet, hur forskare beter sig. Det handlar också om forskarnas kunskap om etiska frågeställningar. Det handlar naturligtvis ytterst om deras handlande och ansvarstagande för sin egen forskning. Vidare handlar det om i vilken omfattning detta skall regleras av statliga lagar. Så sker redan, men frågan är i vilken mån dessa lagar på ett eller annat sätt bör omprövas. Naturligtvis handlar det också om insynen i forskningen. Detta har senast aktualiserats genom den forskargrupp vid Huddinge sjukhus som bedriver forskning på levande foster och som 1992 fick ett godkännande av den lokala forskningsetiska kommittén för sitt projekt. Man har nu ett nytt förslag som för närvarande är föremål för en diskussion, bl.a. i Medicinska forskningsrådets etiska nämnd. Enligt min mening hade det varit naturligt och rimligt att redan 1992 lyfta upp den frågan till en mera nationell prövning. Det är ju trots allt en mycket central etisk fråga som här aktualiseras. Under alla omständigheter är det alltså angeläget att dessa frågor diskuteras och att det sker med parlamentarisk medverkan. De flesta av oss är lekmän när det gäller att försöka förstå den moderna forskningen. Ibland förstår vi den inte. Likväl måste vi anstränga oss och delta i det här arbetet. Ytterst är det ju riksdagen, det politiska och demokratiska systemet, som måste bestämma forskningens gränser och reglerna för forskningen samt bestämma hur prövningen skall ske och se till att det finns en insyn i forskningen. Detta om forskningsetiken. Till detta kommer att den moderna biotekniken av naturliga skäl är en verksamhet som bedrivs på en lång rad olika områden och alltså också naturligen behandlas av en lång rad olika departement. Det finns här naturligtvis också svårigheter när det gäller att få en översiktsbild av vad som pågår. Att bidra till en sådan översikt är en uppgift för Medicinsketiska rådet och Gentekniska nämnden. Likväl kan det behövas en översikt som innefattar såväl den moderna bioteknikens möjligheter som dess problem. Regeringen avser att se till att en sådan översikt och översyn kommer till stånd. Det finns också ett uppdrag från jordbruksutskottet om att man skall se över bl.a. just arbetsfördelningen mellan Gentekniska nämnden och Medicinska forskningsrådets etiska kommitté. Det finns också en del andra samordningsproblem. Exakt hur denna översyn skall gå till är jag för dagen inte beredd att säga. Det finns olika möjligheter som vi får pröva. Syftet med en översyn är att också bidra till ökad information om dessa frågor och till ökad kunskap om bioteknikens möjligheter och problem.

Fru talman! Det sägs från tid till annan, inte minst från forskarhåll - detta är väl ungefär vad Carl Tham nyss nämnde - att biotekniken inte är något nytt utan att den är något som är välkänt. Bioteknik har vi hållit på med sedan tidernas begynnelse. Men sanningen är att dagens bioteknik är väsensskild från den gamla, inte minst genom det skarpa verktyg som gentekniken kommit att ge oss. Det är uppenbart att förändringar av en organisms arvsmassa i dag kan ske med ohyggligt mycket större precision än tidigare. Det märkliga är att det nu också kan ske över artbarriärer på ett sätt som naturen aldrig någonsin tänkt sig. Egentligen, säger forskare och biologer, finns det inga gränser längre för vad man kan åstadkomma. Den största begränsningen i dag ligger sannolikt i människans fantasi. Det mesta är möjligt att göra med den nya tekniken och den nya vetenskapen. Vart leder då utvecklingen? Vart går vi härifrån? Vad kommer att hända? Sådant har vi blivit påminda om inte minst genom Dolly. Folk säger sig inte kunna tänka sig att man skall börja klona en människa. Det kan man inte tänka sig blir verklighet. Nej, möjligen inte. Men möjligen finns det de som har ambitioner att öppna dörren till sådana möjligheter. Då måste vi rimligen ha ett förhållningssätt till det. Det har t.ex. Bill Clinton. Han säger: Detta är icke tillåtet. Detta tänker jag inte medverka till. Jag måste fråga Carl Tham och den svenska regeringen: Vad är den svenska regeringens förhållningssätt till möjligheten att klona en människa på det sätt som skett med Dolly? Är den svenska regeringens förhållningssätt tydligt och bestämt på den punkten - dvs. självfallet ett klart nej? Skälet till att jag frågar om detta är att lagstiftningen på det här området inte är så enkel, trots att den till vissa delar är färsk. Förbuden i den svenska lagen mot försök på människor som leder till att mänskliga egenskaper förs vidare till kommande generationer baseras på termen befruktade ägg. Det är grunden för lagstiftningen, men det var det inte fråga om beträffande Dolly. Där var det fråga om ett obefruktat ägg som försågs med donerad arvsmassa. Täcks detta in av dagens lagstiftning? Om det inte är på det sättet, eller om det är osäkert att det är på det sättet, är regeringen då beredd att skyndsamt föreslå riksdagen att förändra den delen av lagstiftningen? På likartat sätt förhåller det sig med gentekniklagen, som i första hand hanterar växter och djur. Har man där täckt in det som Dolly exemplifierar? Möjligen inte. Den lagen reglerar ju vad som är tillåtet när det gäller att tillföra ett djur växten inte har naturligt. Det är det ju inte fråga om i fallet Dolly, utan där är det fråga om en levande organism som kopierats efter en annan. Är regeringen beredd att medverka till en översyn också av den delen av lagstiftningen? Det finns också andra frågor som bör tas upp, t.ex. frågan om information om biotekniken. Det gäller då två sätt. Känner forskarna till var gränserna går och vilka regler som gäller? Av en del uttalanden att döma i samband med, skulle jag vilja säga, Huddingedebatten säger forskare att de inte visste att de kunde kontakta Statens medicinsketiska råd. De som är ansvariga för försöket säger i själva verket: Vi visste inte vem vi skulle vända oss till. Är det på det sättet? Så till frågan om en överblick av systemet. Finns det en sådan överblick i arbetet i dag? Carl Tham berörde att regeringen överväger att göra en översyn av hanteringen. Ja, det är lämpligt. Riksdagen beslutade ju förra våren att ge regeringen till känna att regeringen skulle göra det. Efter betänkandet från jordbruksutskottet, i vilket vi redovisar att bara hanteringen av genteknikförordningen är fördelad på sju olika tillsynsmyndigheter och ett likartat antal departement, sade vi att det inte kan vara rimligt utan att slutsatsen måste bli att regeringen måste göra en översyn för att se till att det blir en ändamålsenlig hantering av gentekniken och biotekniken. Även om Carl Tham gav en viss antydan undrar jag: Vad har hänt med riksdagens tillkännagivande - vi fattade ju beslut i maj förra året? Var ligger ärendet? Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att gå riksdagens beslut till mötes i frågan? Vilka konkreta steg har man alltså tagit för att förverkliga denna samordning? Fru talman! Jag tror att det behövs en strategi för samhällets fortsatta hantering av biotekniken. Det är alldeles uppenbart att det är på det sättet. Det behövs en strategi på svensk nivå och, helt klart, en strategi på europeisk nivå. Ibland är det litet tjatigt att tala om kommissioner och utredningar i det politiska systemet, men jag tror att tiden är inne för sådant. Den här utvecklingen springer snabbt, nästan ifrån oss. Skall vi som förtroendevalda kunna få grepp om detta behövs en strategi och en vision för bioteknikens hantering. Jag skulle vilja fråga Carl Tham om regeringen tänker tillsätta en kommission med uppdrag att dra upp den strategin och kanske forma den visionen.

Fru talman! Bioteknik är ett omfattande begrepp. Det handlar om forskning och utveckling inom områden med mycket stor framtidspotential. Det är i dag främst i USA, Japan och Frankrike som frontlinjeforskningen finns. Sverige har som på så många andra områden halkat efter. Men biotekniken är inte problemfri. Vad forskarna strävar efter är att ge oss är nya och effektivare läkemedel eller behandlingsmetoder och bättre och nyttigare mat. Svaret på den ofta ställda frågan om vem som egentligen vill ha genmaten är naturligtvis att vi säkert alla gärna skulle köpa hälsosammare, godare och billigare matvaror än dem vi har i dag om gentekniken erbjuder detta. Det innebär inte att vi okritiskt skall acceptera allt vad forskarna håller på med eller alla de tillämpningar som den gentekniska forskningen ger möjlighet till. Genförändringar är ingenting nytt. Det tycks, märkligt nog, vara okänt för de flesta att praktiskt taget alla livsmedel som vi hittar i livsmedelsdiskarna i dag, utom sådant som lingon och kantareller, är genetiskt förändrade. Hittills har det gjorts genom konventionell avel eller förädling. Sådant har lantbruket alltid hållit på med. Man har röntgenbestrålat eller colchizinbehandlat växterna, sedan odlat ut resultatet och sett efter vad de åstadkommit för mutationer. Somligt har blivit riktigt bra, och det är vad vi hittar i livsmedelsdiskarna. Men det är också viktigt att veta att t.ex. monstertjuren Belgian Blue är framställd med vanlig konventionell avel och alls icke med genteknik. Det nya med gentekniken är två saker: dels att man nu vet precis vad man gör, dels att vi kan flytta gener från en art till en annan. Och detta senare kräver stor vaksamhet. Men det handlar om enkla egenskaper, såsom köldhärdighet eller herbicidtolerans. Grisarna kommer inte att kunna tala! Genteknikens hittills största framgångar finns inom läkemedelstillverkningen. Diabetesbehandlingen har fullständigt revolutionerats. Ko och svininsulinernas många biverkningar kan helt undvikas genom bytet till mänskligt insulin, gjort av kolibakterier. Njurpatienternas svåra blodbrist kan enkelt undvikas med erythropoetin gjorts på likartat sätt. Effektiv aidsbehandling kan snart komma fram genom nya landvinningar inom gentekniken. Listan är lång , och gentekniken blir på sjukvårdsområdet viktigare och viktigare. Kloning är ett specialområde. Här handlar det om att skapa flera individer med samma genuppsättning. Vanliga enäggstvillingar är just sådana individer. Mera lika än så blir klonade individer inte, eftersom miljöns påverkan är stor. Kloning av människan tar alla avstånd ifrån. Det är nödvändigt att ändra lagen därför att den är föråldrad och måste ses över. Vi är alla eniga om att begära en ändring från regeringens sida. Klonade grodor i laboratorium har man kunnat göra länge. Att klona däggdjur är mycket svårare. Utvecklingen har knappt börjat här. Men jag tycker nog att man borde kunna klona några få av de typer som i mjölken producerar sådana äggviteämnen, i det här fallet alfa-1-antitrypsin, som vissa dödligt sjuka människor saknar och behöver till sin överlevnad. Allt lantbruk har ett genuint intresse av att producera så ensartade djur och växtarter som möjligt. Det blir rationellare så. Men att klona fram stora identiska populationer av t.ex. högmjölkande kor eller köttrika biffdjur skulle allvarligt utarma vår naturliga genbank. I dag är det omöjligt. Skulle det bli möjligt blir det inledningsvis alltför dyrt. Men det är ändå säkrast att förbjuda det redan i dag. Forskning på levande foster är ett helt nytt område. Att använda celler från döda foster är i dag tillåtet. Att transplantera friska celler till foster med anlag för mycket svåra och dödliga sjukdomar är accepterat. Men det nya, att som i Huddinge spruta s.k. stamceller i bukhålan på tidigare friska och ännu levande foster under en pågående abort, har aldrig godkänts av något forskningsetiskt organ. Det behandlas enligt regelsystemet och har fortfarande inte fått något godkännande. Jag och Moderaternas etikkommitté tar avstånd från det förfarandet. Fru talman! Gen och biotekniken föranleder många, för oss nya, etiska överväganden. Den nödvändiggör omfattande folkbildningsinsatser. Vi måste kunna hantera även framtidens problem. Men efter att ha sagt detta vill jag också understryka att det vore ödesdigert för Sverige att avstå från denna teknik. Vi kan inte överlåta åt USA, Japan, Frankrike och andra att ensamma ta fram de nya, bättre och hälsosammare livsmedel samt de effektivare och biverkningsfria läkemedel som den nya tekniken möjliggör. Då klarar vi inte att konkurrera på de här för oss så viktiga områdena. Vi kommer inte heller, när det kommer till kritan, att vilja avstå från de nya och bättre produkter som gentekniken kan skapa. Men vi riskerar att få köpa dem utomlands.

Fru talman! Jag kommer i mitt inlägg att koncentrera mig på forskningsetiken, som gäller både bioteknisk forskning och annan forskning som rör människor, djur och vår miljö. Den senaste tidens debatt om vad forskare får och inte får göra är skrämmande och viktig. Det som hänt när det gäller klonade får och forskning på foster skrämmer därför att det rör grundläggande mänskliga värden. Den rör livets början och livets slut. Det rör vårt innersta, vårt arv, generna. Men den rör också livsmöjligheter för människor med svåra sjukdomar. Vilken människosyn råder och vill vi skall råda? Hur ser vi på människors och djurs värde? Vilken värld vill vi att våra efterföljare skall leva i? Hur kommer synen att vara på handikapp och utvecklingsrubbningar? Frågorna är många och svåra. Det som inträffat skrämmer också därför att det visar på klyftan mellan forskare och allmänhet och det sviktande förtroendet för forskarvälden. Det är hög tid för en självkritisk granskning. Hur förmedlas planerna på forskning och forskningsframstegen och de etiska frågeställningarna till allmänheten och till oss politiker? Vi måste ta oron på största allvar. För forskning behöver vi för att utveckla vår värld. Äventyras den på grund av att förtroendet för forskarna sviktar är vi illa ute. Den för tidigt bortgångne docenten i medicinsk etik Clarence Blomqvist, som var en av föregångsmännen när det gäller att lägga grund för forskningsetiken i Sverige, tog 1974 upp det oetiska i att inte forska samtidigt som han underströk att oetisk forskning är oacceptabel. Han skrev: "Kunskapens träd på gott och ont finns omtalad i bibelns första bok. Vetskapen om kunskapens dubbla natur hör till mänsklighetens äldsta kunskaper. Ändå sitter den så löst. Människan slutar aldrig att drömma om en värld där allt är vitt eller svart, ont eller gott, rätt eller orätt, där inga nyanser, blandningar eller ambivalenser finns. Detta måste vi slå fast och ständigt minnas: Allt som kan brukas kan också missbrukas." Forskning, kunskapsutveckling och forskningsetik är allvarliga frågor. Som politiker har vi det yttersta ansvaret att besluta var gränserna går för vad som är tillåtet och otillåtet - givetvis i dialog med forskarna. Men det yttersta ansvaret ligger hos de folkvalda. Vi skall också verka för att det skapas förutsättningar för den nödvändiga forskningen samtidigt som det skall finnas ett skyddsnät som förhindrar oetisk forskning. Ett sådant skyddsnät har vuxit fram sedan mitten av 60-talet. Carl Tham beskrev detta i detalj, så jag skall inte gå närmare in på det. Det aktuella fallet på Huddinge sjukhus visar på brister i systemet. Forskningens tempo riskerar att dra i väg för fort från forskarnas sida. Forskningen hade i den form den kom att utföras inte förts upp till Statens medicinsketiska råd och Medicinska forskningsrådets etiska kommitté. Det var först nu när man ville fortsätta som den regionala etiska kommittén insåg att detta var så viktigt att det måste tas upp i högre instans. Detta är allvarligt. Beslut i så svåra etiska frågor som det här gäller måste föregås av en etisk debatt och en analys där alla för och nackdelar vägs mot varandra. Det måste vara offentlig insyn. Det är nödvändigt att lekmän ingår i de etiska kommittéerna och har en starkare ställning än vad de har i dag. Det gäller både de humanetiska och de djuretiska kommittéerna så att lekmän kan påverka besluten. Det är bra att det skall tillsättas en utredning, som Carl Tham aviserar. Men utredningar tar tid. Jag anser därför att vi här i riksdagen måste anordna en utfrågning av företrädare för de etiska kommittéerna och av forskare och etiker om hur skyddsnätet mot oetiska forskning skall utformas i framtiden. Jag har med den insyn som jag tidigare har fått i både humanetiska och djuretiska kommittéer skrämts av en hemmablindhet och en okänslighet för samhällets värderingar som en del forskare visat. Jag vill här också säga att Folkpartiets inställning till forskning på levande foster är att sådan forskning inte kan accepteras. Detta har ju också varit Statens medicinsketiska råds inställning tidigare. Jag lämnar nu av tidsskäl djurförsöken därhän. Fru talman! Clarence Blomqvist skrev att det är oetiskt att inte forska, men det är minst lika viktigt att forskarna känner sitt forskningsetiska ansvar, att människor kan känna förtroende för forskarna och att forskarna inte överträder de regler som har beslutats för forskningen. De måste ta hänsyn till de värderingar som finns ute i samhället. De konventioner och den organisation i form av etiska kommittéer och forskningsetisk prövning som vi har skapat är här till hjälp, men de har visat på brister som vi måste rätta till. Det kommer att ske genom denna utredning. Under tiden måste vi ta den oro som har kommit i dagen på allvar.

Fru talman! Det är väldigt bra att det har anordnats en debatt om bioteknik i dag. Förhoppningsvis skall den också bidra till att öka samhällsdebatten, vilket är nödvändigt. Bioteknik är ju någonting som angår oss alla, och den reser många nya frågor. Människan har i alla tider sökt öka sin kunskap om och förståelse av hur naturens lagar fungerar. Det sökandet har i dag fört oss utanför naturlagarnas kraftfält. Den oerhört snabba utvecklingen inom bioteknikens område har gett mänskligheten kunskaper och möjligheter att överträda gränser och förändra arvsmassan i allt levande på ett sätt som naturen aldrig skulle ha kunnat klara av. Som Lennart Daléus sade i sitt anförande är allt möjligt i dag, och det är skrämmande. Vi är inne och rumsterar om i de allra minsta beståndsdelarna i levande organismer. Det som i dag sker i forskningslaboratorier och på försöksanläggningar är något kvalitativt helt annat än den förädling och urvalsprocess som människan alltid har ägnat sig åt för att få härdigare skördar och större avkastning från olika djurarter. Den processen är långsam och den bygger på ett urval inom samma eller närbesläktade arter. I dag går det mycket snabbare. Med bioteknikens hjälp är det möjligt att flytta gener och arvsanlag mellan helt olika arter. Man kan t.ex. placera fiskgener i potatis så att den blir mer tålig mot frost. Man kan placera tillväxtgener i lax så att den växer flera gånger snabbare än vanlig vild lax. Man gör soja och majs motståndskraftiga mot bekämpningsmedel. Man kan gentekniskt förändra getter och kor så att de producerar läkemedel i mjölken. Genom kloning av i princip vilka celler som helst går det att skapa genetiskt identiska individer. Fåret Dolly har här nämnts som exempel. Det här är en kunskap och teknik som har lett till ett kvalitativt nytt språng i människans utveckling. Den nya kunskapen ger oanade möjligheter, men den innebär också oanade risker. Och den ställer oss inför nya svåra etiska och moraliska frågeställningar. Visst är det bra om den nya tekniken kan leda till nya botemedel mot sjukdomar och till mer högavkastande livsmedel, framsteg som skulle kunna minska lidande och svält i världen. Men vi måste också fråga oss vilka risker som den nya tekniken för med sig och vem som har makten över hur den används. Vem är det som styr över vilka sjukdomar som skall botas och vilka livsmedel som skall framställas? Vilka djur är det som skall få klonas? Vem skall vi ställa till ansvar om det går snett. Tekniken i sig är varken ond eller god, men tilllämpningen - hur vi använder den - kan få oreparerbara konsekvenser. I dag hävdar majoriteten av forskarna att gener är ungefär som legobitar, universella och med givna egenskaper. En blå fyrkantig legobit är en blå fyrkantig legobit oavsett om man bygger ett legohus eller ett legotåg. Men det finns också de som tvivlar och menar att vi faktiskt vet väldigt litet om vad som händer i ett längre perspektiv. Vad händer om det visar sig att de gener som man i dag tror sig veta exakt hur de uppför sig plötsligt visar sig ha andra egenskaper? Vad händer om genmodifierade organismer i stor skala börjar föra över sina nya egenskaper till andra närbesläktade arter? Vi vet att det har hänt när det gäller raps som har gjorts resistent mot bekämpningsmedel. De egenskaperna har förts över till ogräset åkerkål som är nära släkt med rapsen. Vem har äganderätten till vår egen och andra organismers genetiska kod? Kan jag bestämma över mina arvsanlag, eller är det någon annan som har makt över dem? Kan man ta patent på livet självt? Vad kan ske om denna kunskap kommer i orätta händer? Det finns skrämmande exempel. Det är inte alls så väldigt längesedan som det fördes en seriös diskussion inom vetenskapen om människors raser, om olika rasers överlägsenhet och annat. Det ger ett skrämmande perspektiv. Ett område som inte heller diskuteras särskilt mycket är vad som sker och vad som kan ske inom transplantationsforskningen. Eftersom det är brist på organ för transplantation pågår det en intensiv forskning för att få fram organ från djur som skall kunna överföras till människan. Ett av problemen med denna typ av forskning är också att den innebär en ökad risk för sjukdomar som överförs från djur till människa. Man vet i dag att zonoserna, som den här typen av sjukdomar kallas, ökar. Den mest omtalade just nu är Creutzfeldt-Jakobs syndrom som man tror - men man vet inte säkert - kan överföras från kor som har haft Med en ökad sammanblandning av arvsanlag mellan människa och djur växer också risken för nya sjukdomar. Forskningen är i dag på efterkälken när det gäller att hitta skydd och antibiotika mot de nya typer av bakterier som uppstår, och detta är en allvarlig risk. Det är bra att det sker en ökad satsning på forskning om zonoser, men diskussionen om de etiska och moraliska aspekterna på och konsekvenserna av transplantationer av organ från djur till människa är ju i dag mycket outvecklad. För min personliga del går det här en tydlig gräns. Jag tycker inte att forskningen skall inriktas på att skapa grisar med förmänskligade organ som skall transplanteras in i sjuka människor. Jag kan förstå att man kan se annorlunda på detta om man själv är sjuk och i behov av sådana organ som det är brist på, men jag tror att detta är fel sätt att angripa sjukdomar på.

Fru talman! I måndags kunde man läsa i Svenska Dagbladet: Virus kan spridas med genförändrade grisorgan. Forskare varnar för fortsatt försök med transplantationer. I artikeln utvecklades riskerna med transplantationer av djurorgan till människan. Jag är litet förvånad över forskningsministerns ganska obekymrade ton när det gäller den framtid som vi står inför. Vi har i dag ett redskap i våra händer, som jag tror att vi har mycket svårt att hantera och som dessutom kan hanteras på ett sätt som är både oetiskt och farligt för mänskligheten och för natur och miljö. Debatten kom äntligen i gång, vilket jag tycker är väldigt värdefullt och viktigt, när man upptäckte att det fanns en önskan att forska på foster och att det dessutom kom fram att man redan hade utfört denna forskning. Vad som tydligt framkom var att forskarna ligger åtminstone ett par steg före politikernas beslut. Detta är mycket oroväckande med tanke på att vi naturligtvis först måste skapa regelsystemet och bestämma hur det skall se ut när det gäller etik och moral i dessa frågor. Ännu mer förvånad blir man över att forskning på foster redan har utförts, redan innan beslutet om forskning på embryon fattades i riksdagen och att det inte framkom i den diskussion som föregick beslutet att forskning på foster utfördes. Det hade varit naturligt att informationen hade kommit fram, så att man hade kunnat sätta upp ett regelsystem för detta. Naturligtvis tycker jag att beslutet skulle ha varit ett nej. Det är oetiskt att forska på levande foster. Det är dessutom ett fruktansvärt stort ansvar som läggs på den gravida kvinnan, som redan har fattat ett svårt beslut och som återigen skall stå inför ett beslut där hon är beroende av läkarna. Dessutom har det inte varit någon samhällsdebatt i frågan. Kloningen av djur har också varit en aktuell fråga, som visar på hur just redskapet som människan nu har i sin hand kan användas och hur stora riskerna är med detta. Jag anser att vi omedelbart måste förbjuda kloning av både djur och människor och göra ett tydligt regelsystem för detta. Frågan togs upp i går av den gröna gruppen i EU-parlamentet. Jag vill fråga forskningsministern hur Sverige kommer att agera inom EU när det gäller regelsystemet för forskningen, bl.a. kloningen. Det är viktigt att vi får klarhet i detta. En annan svår fråga är den genmanipulerade maten. Jag förstår att forskningsministern i viss mån undviker frågan, eftersom regeringen har tillåtit att genmanipulerad mat säljs i Sverige. I dag finns ingen garanti för att genmanipulerad mat är riskfri eller nyttig. Av alla livsmedel som säljs i dag innehåller 60 % soja. Det går inte för konsumenten att få reda på om sojan är genmanipulerad eller inte. I en, som jag ser det, marknadsdemokrati måste det ändå finnas en rättighet för människan att välja. Konsumenten måste ha rätt att få reda på innehållet i den mat man skall äta och leva av. På matsidan händer det naturligtvis otroligt mycket, eftersom det är en stor och ekonomiskt intressant bransch. Genmanipulationen gör ju inte att vi bara får bättre och nyttigare mat. Det kan t.o.m. vara så att vi får sämre och onyttigare mat. Fiskgener sätts in i tomater. Klarar den som t.ex. är fiskallergiker av detta? Majsen är genmanipulerad. Det finns forskarrapporter som säger att det slår ut möjligheten för antibiotika att bita på den som blir sjuk och har ätit majs. Det finns en mängd sådana oroväckande delar i detta. Därför är det så viktigt att vi åtminstone har rätten att välja. Jag vill därför fråga forskningsministern vad man tänker göra för att dels skapa tydliga regler, dels för att ge möjligheter för människor att välja mellan den genmanipulerade maten och den naturliga maten.

Fru talman! Kunskapens träd har alltid frukter, på gott och ont. Just därför är det så nödvändigt med etisk medvetenhet och förankring. Under de senaste veckorna har rubrikerna på nyhetssidorna varierat på temat: "Forskare klonar får", "Möjligt klona människor inom två år" och "Forskare i Huddinge forskar på levande foster". Om inte debatten förs i ordnade former, som vi kristdemokrater har pläderat för, kommer utvecklingen - eller vad vi nu väljer att kalla den - att tvinga fram debatten. Fru talman! Mycket som för ett årtionde sedan betraktades som science fiction är i dag verklighet, och utvecklingen är bara i sin början. Många forskare har aldrig trott att man cellbiologiskt skulle klara att få en dolly. Men nu är det verklighet. Bland det nya som genteknologin för med sig är att man troligtvis kommer att kunna flytta gener obehindrat mellan arter - vilka gener som helst, vart som helst, inklusive till och från mänskliga celler. Den utgångspunkt vi måste ha inför utvecklingen är att alla medborgare skall kunna vara med om att i demokratiska former gemensamt söka utforma ramar för om och i så fall hur kunskapen skall användas. Detta kan inte överlåtas till några få eller till forskarsamhället, som både beror av och kommer att påverka vår syn på människan och vår livssyn. Torbjörn Tännsjö, som är professor i praktisk filosofi och tillika aktiv i Vänsterpartiet, verkar inte tycka att politiker skall lägga sig i denna debatt. Det skall, enligt Tännsjö, vara individens val som skall sätta ramarna för vad som är tillåtet. Det vore intressant att höra om Vänsterpartiet i stort delar partikamraten Tännsjös åsikt. Det kanske vi skulle kunna få besked om här i dag. Fru talman! Debatten pågår även i andra länder. Engelska myndigheter har stoppat statliga forskningsbidrag till försök med kloning, påven har uppmanat världens regeringar att förbjuda kloning av människor och Bill Clinton har börjat att se över de amerikanska lagarna och utreda de svåra etiska konsekvenserna av den nya tekniken. Kristelig Folkeparti i Norge föreslog helt nyligen ett förbjud mot kloning av djur och högre organismer. Stortinget antog snabbt förslaget med en överväldigande majoritet. Det är ett bevis för att det finns en skepsis beträffande vad som skall vara tillåtet. Vi behöver ett moratorium för att stanna upp och fördjupa oss såväl kunskapsmässigt som etiskt. Detta har vi kristdemokrater föreslagit i en motion, som är undertecknad av bl.a. Rose-Marie Frebran. Fru talman! När det blev känt att man på Huddinge sjukhus forskat på levande foster, ställdes många frågor. Många blev chockade. Man kände obehag, frustration och ilska. Man reagerade över att försöken redan var genomförda och att det så att säga inte var något att göra åt. Frågetecknen radade upp sig som på ett pärlband. Man undrade huruvida lokala forskningsetiska kommittéer hade rätt att tillåta sådana experiment - experiment som reste mycket principiellt viktiga frågor. Vi kristdemokrater har klargjort att vi aldrig accepterar forskning på levande foster. Det är en självklarhet. Vi anser att det nu krävs en ordentlig förändring av verksamheten i forskningsnämnderna. Det skall ju också ske, det har Carl Tham lovat. Det krävs etiska riktlinjer i lagstiftningen. För oss kristdemokrater är det här inget nytt. Vi har under lång tid krävt etiska ramlagar. Vi beklagar att det inte har genomförts tidigare. Då hade vi kanske sluppit den här debatten och de här obehagliga situationerna. Det blir intressant att se vad regeringen avser att göra och när man avser att göra det. Jag skulle vilja fråga Carl Tham: Hur snart kan man få se konkreta förslag så att inte det här fortsätter? Hur snart kan vi som en följd av den här uppslitande debatten i verkligheten få se ett åtgärdsprogram? Vi står inför ett betydelsefullt vägval när det gäller synen på människovärdet och den personliga värdigheten. De nya tekniska landvinningarna påverkar hela människans livscykel. Speciellt märkbara är resultaten av denna inriktning vid livets början och livets slut. Risken är stor att forskningens utveckling inom dessa områden leder till att respekten för det unika mänskliga livet alltmer tunnas ut. Synen på människans specifika värde måste alltid vara central när normer och regler utformas för den medicinska forskningen och för hela verksamheten. Det är det som gör att vi som kristdemokrater tycker att det är så viktigt med denna etiska debatt. Vi måste verkligen tala om vilken etik som skall genomsyra verksamheten i fortsättningen.

Fru talman! Jag har den största respekt för den oro som kommer till uttryck i många av talarnas anföranden. Jag tror att det framgick med all önskvärd tydlighet av mitt inledningsanförande att det är en oro som regeringen delar. Detta är något som vi måste ta på största allvar. Men när det är sagt, måste vi också konstatera att vi inte uteslutande kan ägna oss åt att ge oerhörda hotbilder om vad forskningen kan erbjuda och skapa. Forskningen kan också erbjuda möjligheter att lindra lidande, bota människor och skapa riskfriare livsmedel. Det är inte så att allt vi äter i dag är riskfritt eller garanterat sunt. Det finns många sätt att manipulera vår livsmedelsproduktion på som inte bara har att göra med den allra senaste tekniken. Det skulle också vara ett oerhört framsteg för mänskligheten om man, särskilt i u-länderna, drastiskt kunde minska utnyttjandet av bekämpningsmedel med tanke på de risker som dessa för med sig. Vi måste se att den vetenskapliga utvecklingen också kan ge oss möjligheter som är etiskt försvarbara och angelägna. När också detta är sagt, vill jag gärna instämma i nästan varje bokstav i det som Barbro Westerholm här sade. Jag är naturligtvis väldigt glad över att vi nu för den forskningsetiska debatt som vi förordade redan i höstas. Jag kan inte låta bli att påminna mig att Forskningsberedningen anordnade en öppen hearing om forskningsetiska frågor vid vilken medierna inbjöds att närvara. Jag kan försäkra att det var ytterst få som kom dit, och det var ännu färre som över huvud taget uppmärksammade frågorna. När forskningspropositionen lades fram här i riksdagen, kan jag inte heller påminna mig att det var någon större debatt om dessa frågor. Men det är utmärkt att vi nu är överens om att det här är viktiga frågor. Förberedelsearbete pågår för den kommitté med parlamentarisk sammansättning som vi har utlovat. Den skall få diskutera dessa frågor på djupet, och den skall få göra det på ett sådant sätt att människor utanför forskarvärlden och utanför specialisternas värld kan få insyn i vad som pågår. Här har talats om en mängd olika frågor. Det är omöjligt att kommentera allt detta. Jag vill ändå säga några saker. När det gäller frågan om att utföra kliniska försök med överföring av organ från djur till människa, har regeringen i förra veckan beslutat att tillsätta en särskild utredning som skall se över villkoren. När det gäller kloning av människor måste jag medge att det inte är alldeles glasklart vad den nuvarande lagstiftningen egentligen säger. Det är dock alldeles glasklart att regeringen inte kan tänka sig något sådant. I den mån lagstiftningen måste ändras, så får det ske. När det gäller frågan om huruvida man, utöver det som redan pågår och det som jag redan har nämnt, skall ha en kommission som ser över allt det här, vill jag ändå sätta upp ett frågetecken. Det är inte möjligt, vill jag säga, för det politiska systemet att reglera allting. Det är inte möjlig att hela tiden så att säga springa före forskarna och reglera vad de skall hålla på med. Det kommer aldrig att skapa någon god forskning, och det tar i viss mån också det etiska ansvaret ifrån forskarna. Det är därför oerhört viktigt att vi från statsmakternas sida klart och tydligt säger att forskningen, som måste vara självstyrande, har ett etiskt ansvar. Vi kan inte godta att man då, som någon tydligen hade sagt, inte känner till detta. I så fall måste samhället inskrida. Men vår grundläggande hållning måste vara att det inte går att i förväg reglera allting som forskningen och vetenskapen kan utveckla. Då får vi ett stillastående samhälle, och jag kan försäkra att det ändå inte kommer att vara någon hjälp för oss. Det sker ju ändå en utveckling i omvärlden. Sverige är inte ensamt.

Fru talman! Tyvärr är utbildningsministern litet otydlig på en del punkter. Han talar om en kommitté som skall tillsättas. Nu börjar jag förstå att den skall hantera forskningsetiska frågor, och det är bra. Han vill inte ha en kommission som skall begränsa och hämma forskningen. Det är också bra på sitt sätt. Det jag talade om, och det Centern tycker och kräver, är att en kommission bör tillsättas för att forma en strategi och en vision för samhällets hantering av bioteknik. Det har ingenting med isolerad forskning att göra. Samhällets hantering av biotekniken gäller den offensiva delen, den försiktiga delen och den internationella delen. Jag tror att alla talare här har varit överens om att vi är oroliga för många delmoment. Vi ser många olika detaljer. Vi vill samla ihop detta, och vi tycker att regeringen skall vara vårt redskap i denna hopsamling. Då är min tydliga fråga till Carl Tham och regeringen: Tänker regeringen tillsätta en kommission som får uppgiften att forma en vision och en strategi kring bioteknikens offensiva och försiktiga hantering? Sedan, fru talman, säger Carl Tham om kloning på människor att det inte är alldeles glasklart om dagens regelverk är tillämpligt eller inte. Men redan det svaret borde leda regeringen till att ta reda på om det är glasklart eller inte. Det borde rimligen vara så att regeringen inte bara säger att skall det ändras så får det ske, som Carl Tham säger. Det kan inte rimligen vara svaret. Man måste ju se om det är något fel på lagstiftningen. Man måste se om den skall ändras och i så fall hur. Detsamma gäller, som jag antydde tidigare, naturligtvis också hanteringen i fråga om växter och djur. Är den hanteringen glasklar eller inte i dag? Som jag har redovisat tror vi i Centern inte att den är glasklar i dag - lika väl som den inte är det när det gäller människor. Då är min tydliga fråga: Tänker regeringen, genom den kommission som jag har talat om eller på annat sätt, utreda om dagens lagstiftning är till fyllest eller inte? Något annat sätt att gå till väga kan jag inte tänka mig. Det kan inte vara fråga om trial and error. Man kan inte försöka och se om det fungerar. Regeringen måste rimligen ta seriöst på den här frågan. Som jag sade förut är jag litet orolig, fru talman. Riksdagen gav alltså för snart ett år sedan regeringen i uppdrag att se över samordningen av genteknisk verksamhet mellan de sju myndigheter som finns och de olika departement som hanterar den här frågan. Nu svarar inte forskningsministern på frågan om vad man konkret har gjort åt riksdagens beslut. Jag har försökt tjuvtitta för att se var ärendet ligger i Regeringskansliet. Vad jag begriper ligger det i dag som en passiv post i Justitiedepartementets diarium. Det illustrerar en del av problemen. Det finns inget departement, ingen del av Regeringskansliet, ingen del i regeringens hantering, som med engagemang tar i dessa frågor offensivt för framtiden. Man har litet svårt att tycka att det är naturligast att Justitiedepartementet - som har lag och ordning på dagordningen - hanterar och formar vår syn och vårt arbete när det gäller gentekniken. Det är kanske litet symtomatiskt, fru talman, att det ärende som vi har beslutat om här i riksdagen ligger och vilar i detta departement sedan snart ett år tillbaka. Det visar inte på den offensiva ansats som jag tycker att det är nödvändigt att kräva av regeringen i den här frågan - inte bara med utgångspunkt i de fragment och delar som här har redovisats av många ledamöter utan också utifrån ambitionen att forma något helt, en grund att stå på när de olika momenten i forskningen och i den politiska debatten dyker upp. Vi behöver det fundamentet. Jag vill återkomma till frågan, fru talman: Tänker regeringen tillsätta denna kommission eller inte?

Fru talman! Man kan diskutera vad naturen har avsett. Naturen har definitivt aldrig avsett att en njure eller ett hjärta skall flyttas från Kalle till Anders. Men jag tror att Anders är tacksam för detta ändå. Man skall ta folks rädsla på allvar. Men det innebär inte att man skall skrämma upp dem ännu mer utan att man skall ge dem fullständig information. Jag stöder Barbro Westerholms förslag om en hearing, helst före den 15 april när MFR skall ta ställning till Medicinsketiska rådet och Gentekniknämnden arbetar hårt för att sprida saklig information både muntligt och skriftligt. Men jag tycker att de är väl värda att få bättre resurser för detta än vad de har i dag. Nästa svåra diskussion för oss kommer att handla om xenotransplantationerna. Skall man få göra transgena grisar för att kunna använda deras organ för att rädda livet på svårt sjuka människor? Vi är inte där i dag, men avgörandets dag kommer. Risken för att retrovirus överförs gör att man måste vara ytterligt vaksam. Men om man skulle behärska det blir det här ett stort medicinskt framsteg. När vi hela tiden förändrar vetandets gränser behöver vi en levande etisk debatt. Vi måste analysera vilka som berörs, vilka intressen de har och vilka etiska principer som är aktuella. Och den här debatten måste föras ut till allmänheten. Gentekniken är i dag 25 år gammal. Man har gjort miljontals experiment, mestadels utanför Sverige. Några allvarliga olyckor har knappast inträffat. Men orsaken till det är att vi hela tiden har varit vaksamma mot riskerna. Forskarna får inte släppas fria, men vi skall heller inte avsäga oss de ovedersägliga framsteg som man har uppnått och kan uppnå med tekniken.

Fru talman! Den debatt som vi för i dag om biotekniken är en del av ett vidare perspektiv. Det handlar om förtroendeklyftorna mellan forskare, läkare, hälso och sjukvård, politiker, allmänhet och myndigheter med tillsynsansvar. Om vi skall utveckla vårt samhälle på ett positivt sätt måste dessa förtroendeklyftor bryggas över med kunskap. Men man måste också skapa strategier för hur den här kunskapens, forskningsresultatens, konsekvenser skall värderas. Vem har nytta av dem? Vilka värden skadar de? Vilka värderingar påverkar de? Vilka risker medför de? Jag tänker t.ex. på det här med grisorgan och virus. Och hur löser vi de etiska konflikter som uppstår? Vi behöver få en bättre strategi för arbetet med det här på den politiska nivån, på forskarnivån och på myndighetsnivån. Då måste vi ge oss mer av någonting: tid. Sådana här konsekvensanalyser tar nämligen tid. Det handlar om att se vem som har nytta av detta och vilka risker som finns. Den här tiden måste vi skapa också i myndigheterna - det har inte kommit upp i den här debatten. Vi måste alltså i tankarna ständigt byta plats med dem som besluten om vägval gäller. Detta gäller inte minst forskningsresultat.

Fru talman! Jag skulle vilja kommentera bristen på insyn i forskningen. I dag är det många multinationella företag som står för forskningen. Den största delen av informationen är hemligstämplad, bl.a. för att man inte skall kunna skada kommersiella intressen. En stor del av den forskning som sker på våra sjukhus betalas också av läkemedelsföretagen. Det är ett problem, eftersom öppenheten blir sämre. Jag skulle vilja fråga forskningsministern om han är beredd att göra någonting för att öka öppenheten och insynen när det gäller forskningen på våra svenska sjukhus. Då kan vi få vetskap om vad som händer på ett tidigare stadium. Dessutom får man höra att forskarna inte själva vet vad som gäller. Det är självklart allvarligt. Jag stöder också Barbro Westerholm i det som hon har sagt tidigare om att det är viktigt att vi får till stånd en diskussion om det här. Då kan vi få en bred samhällsdebatt om vad som gäller i fråga om etiken och forskningens utveckling. Slutligen skulle jag vilja kommentera det som Chatrine Pålsson sade om Torbjörn Tännsjö. För det första är Torbjörn Tännsjö inte Vänsterpartiets talesman när det gäller forskningsetiska, etiska eller genetiska frågor. För det andra skall det vara möjligt för en person att vara medlem i ett politiskt parti och ha en egen åsikt om frågorna. Man skall inte behöva lägga sig i det. Jag tror dessutom att den oro som finns i dag bland många olika människor om hur det ser ut i samhället när det gäller genteknikens område inte i första hand är partipolitiskt betingad. Däremot är det viktigt att vi tar ett partipolitiskt ansvar för utvecklingen.

Fru talman! För det första lade jag märke till att forskningsministern bara talade om regelverket när det gällde kloning av människor. Kan regeringen acceptera kloning av djur? Behövs i så fall inte det regelverket också ses över? Det var något märkligt att han i det här fallet inte talade om kloning av djur. Sedan sade ministern att det fanns mycket som var bra i gentekniken, framför allt när det gällde att få fram nyttigare livsmedel med mindre bekämpningsmedel. Jag noterade detta med en viss förvåning, eftersom jag vet hur en stor del av den här forskningen bedrivs och hur man använder sig av det här för att få ned andelen bekämpningsmedel. Framför allt är det naturligtvis ekonomiska intressen i det här. Man genmanipulerar alltså växten så att den skall tåla bekämpningsmedlet. Så sprutar man bekämpningsmedlet över hela åkern, och så dör ogräset. Men den växt man vill ha, sockerbetan eller någon annan växt, tål alltså bekämpningsmedlet. Men naturligtvis måste det finnas kvar i växten. Då är frågan: Tål människan det bekämpningsmedlet när vi sedan äter växten? Det här är mycket oroande. Man sprider bekämpningsmedel och säger: Javisst, växten lever vidare för den är genmanipulerad. Men vi människor är inte genmanipulerade för att tåla bekämpningsmedlet. Det här kan vara ekonomiskt försvarbart, men det är varken etiskt, moraliskt eller kanske ens matmässigt försvarbart. Just det här med maten är bekymmersamt, tycker jag. Vi måste ha möjlighet att välja. Jag vill inte äta griskött som är manipulerat med människogener bara för att det skall bli fastare. Jag tycker det är oetiskt, på samma sätt som jag tycker det är oetiskt när man manipulerar kor för att de skall mjölka bättre osv. Manipuleringen med den naturliga växten skapar en mängd frågetecken som vi faktiskt inte har diskuterat. Man har mest sett det som ett ekonomiskt intresse, och man driver det stenhårt därför att det finns pengar att tjäna. Växten tål nämligen att fraktas och förvaras på ett helt annat sätt. Den blir alltså inte gammal, och vi får äta de gamla matvarorna.

Fru talman! Det är bra med den här debatten. Men det räcker inte att konstatera att kunskapens träd bär frukter på gott och ont. Ibland låter det som om den etiska debatten i sig skulle vara en garanti och som om ytterligare en etisk kommitté skulle avlasta oss valet och besluten. Så är det ju inte. Etik är inget omslagspapper som vi slår in våra åsikter i. Etik existerar inte i lufttomma rum. Och etik är inte något som är liktydigt med rådande praxis, sedan man möjligtvis polerat praxisen något. Vi kan inte enbart orda om etik. Vi måste tala om etikens rötter. Ingen handling är värdeneutral. Om en lärare låter bli att ingripa mot mobbning är tystnaden ett stilla medgivande av trakasserierna. Det är likadant när det gäller dessa frågor. När vi anser att något är fel måste vi reagera, och det är bra. Det har Sverige gjort, och det har vi gjort. Men vi måste föreslå åtgärder till förbättringar. Teknikutveckling är bra, men vi måste sätta gränser. Jag tror att vi nu måste hjälpas åt, så att medborgarna får tillbaka förtroendet för oss och för forskningen. Till Maggi Mikaelsson vill jag säga att det låter som om detta inte är något problem. Är inte en människosynsfråga en stor fråga för en politiker? Och det skulle jag också vilja säga, att Torbjörn Tännsjös människosyn vill inte jag dela. Jag hade hoppats att Maggi Mikaelsson möjligtvis skulle ha sagt samma sak. Det gjorde hon inte, och då får väl frågorna stå oemotsagda. Men en människosynsfråga är en grundläggande fråga i ett samhällsbygge!

Fru talman! Till Lennart Daléus vill jag säga att jag redan i mitt första inlägg klargjorde att regeringen avser att på lämpligt sätt se över hela bioteknikens möjligheter, fördelar, potentiella risker och problem. Det skall också innebära att man bedömer den nuvarande myndighetsstrukturen och tittar på dessa frågor både ur ett forskningsperspektiv och med hänsyn tagen till ekonomiska och andra aspekter. Man skall naturligtvis också se på de potentiella risker som här har belysts. Huruvida det här skall ske i en kommission eller på annat sätt är jag inte i dag beredd att säga. Jag är dock glad att Lennart Daléus delar min uppfattning att vi inte kan ha en kommission som skapar ett regelverk som försöker införa någon sorts moratorium i forskningen eller på annat sätt försöker reglera forskningen. Biotekniska frågor har ju ofrånkomligen ett samband med olika verksamheter. Det är därför frågorna behandlas inom olika departement och olika myndigheter. Det kommer vi inte ifrån. Om vi skulle skapa en enda myndighet som sysslar med all bioteknik i samhället skulle vi få en ofantlig byråkrati. Jag är inte alls övertygad om att vi då lättare skulle kunna hantera de frågor vi i dag diskuterar. Det måste bedrivas en verksamhet på många olika håll. Sedan kan man efterfråga och se till att få fram en översyn och en kunskap om vad som pågår och vad som planeras. När vi diskuterar forskningsetiken är det förstås delvis samma frågor, men inte uteslutande. Här handlar det också om forskarnas egen kunskap om forskningsetiska problem, om vad som pågår i samhället och deras kontakter över huvud taget med samhället utanför forskningen. Det är ju en fråga som var särskilt uppmärksammad i den forskningspolitiska proposition som riksdagen antog i höstas. På sina håll var man t.o.m. kritisk mot detta och sade att det på något sätt var ett försök att styra forskningen. Jag ser det inte alls så. Tvärtom är det självklart till forskningens fördel att man har en bred kontaktyta med samhället och också ser till att det finns mycket god information om vad som pågår. Man får inte heller vara rädd för att ha en diskussion om vad som pågår och ta upp den debatten. Jag tycket det är påfallande hur sällan forskarna egentligen deltar i samhällsdebatten och själva - i andra fall än då de utsätts för kritik - tar upp frågor av det här slaget. Det kan inte politiker göra, utan det måste forskarna göra själva. Utredningen skall dock se över just detta. När det sedan gäller den särskilda frågan om eventuellt tänkbar kloning av människa vill jag säga till Lennart Daléus att det självfallet låg i mitt yttrande att i den mån den nuvarande lagstiftningen inte täcker in det - och jag tror inte att den gör det - skall regeringen se till att den gör det, dvs. lägga fram en sådan lag. Men jag vill samtidigt säga att det kanske inte är så konstigt om detta inte har skett tidigare, eftersom frågan inte tidigare på något sätt har varit aktuell. Det är på det sättet med forskningen. Jag vill till sist också nämna, eftersom den kanske lätt glöms bort, den nya konventionen för mänskliga rättigheter och biomedicin som ministerkommittén i Europarådet antog förra året och som skall öppnas för undertecknande i april i år. Det är en mycket omfattande konvention, kanske ett av Europarådets viktigaste dokument någonsin, som skapar ett bindande instrument i Europa för gemensam hantering av detta. Diskussion pågår också inom EU, och där har kommissionären för forskningsfrågor understrukit hur viktigt det är att man här kommer fram till en gemensam syn och att den naturligtvis måste vara restriktiv när forskningen uppenbart kolliderar med grundläggande etiska värderingar.

Fru talman! Tidigt i Carl Thams redovisning uppfattade jag den här översynen som förhållandevis begränsad och litet luddig. Nu är jag mycket glad, skall jag för en gångs skull säga, över Carl Thams beskrivning av den översyn i en eller annan form som kommer att ske av biotekniken. Det liknar väldigt mycket, fru talman, de krav som vi från Centerpartiet har ställt när det gäller hur man skall betrakta och forma en strategi och en vision. Jag är mycket glad över att svaret till slut utvecklades på det sättet. Det innebär nästan, fru talman, att protokollet från dagens diskussion kan vara embryot, om det tillåts, till ett direktiv eller något annat för en sådan översyn. Jag tror nog att en kommission kan vara lämplig. Men regeringen avgör naturligtvis detta själv. Jag är också glad att Carl Tham nu med tydlighet talar om att lagstiftningen kommer att ses över på de punkter där jag har pekat på att det finns luckor, och att, som Carl Tham sade, ett förslag till lag kommer att läggas fram för riksdagen. Det var precis detta som för vår del var ett av syftena med dagens diskussion. Låt mig också, fru talman, skicka med ytterligare några tips till regeringen för att få litet fart på det krav som riksdagen sedan länge har lämnat till regeringen om just samordningen mellan myndigheter och departement. Den offentliga debatten kring de här frågorna kanske regeringen också kan göra klokt i att stimulera på andra sätt. Varför inte börja ge stöd till och stimulera alla de organisationer som nu med stort engagemang vill ta del i bioteknikdebatten? De behöver, liksom miljödebatten i sitt tidiga skede, stimulans för att komma i gång. Fru talman! Om man uppfattar biotekniken som en stor och viktig fråga, en avgörande samhälls och framtidsfråga måste man ta den på allvar och ha en övergripande syn, men man måste också vidta konkreta åtgärder. Mot slutet av Carl Thams anförande låg mycket av detta i luften. Jag välkomnar det.

Fru talman! Egentligen har jag inte mycket att tilllägga, men tiden är också kort. Jag vill ändå säga att det vi i dag diskuterar verkligen inrymmer äkta politiska frågor, nämligen att man måste göra avvägningar mellan olika ting, och man måste ha en grund för dessa avvägningar. De är inte nödvändigtvis partiskiljande, det tror jag inte. Men de är frågor som det politiska demokratiska systemet måste hantera. Det betyder inte att vi kan reglera forskningen eller i förväg utsäga hur olika forskare skall agera i olika frågor. Vi har sedan lång tid tillbaka byggt upp ett system för bedömning av forskningsetiska frågor. Vi har en omfattande lagstiftning när det gäller biotekniken och gentekniken. Vi har inrättat en särskild nämnd, Gentekniknämnden, som särskilt skall syssla med dessa frågor och som också har parlamentarisk anslutning. Vi har Forskningsrådsnämnden som har ägnat sig åt dessa frågor osv. Det är inte så att vi plötsligt konfronteras med någonting som vi tidigare inte har tänkt på. Vi har byggt upp ett system. Men förutsättningarna förändras. Vi måste därför också för att ge allmänheten en bättre kunskap försöka se över vad som händer och informera om det samt även dra de slutsatser som kan krävas för vårt eget handlande. Men forskningsetiken är under alla omständigheter en central fråga, för den har också att göra med hur forskarsamhället styr sig självt. Samhället har gett forskarna ett oerhört ansvar i och med att de själva bedömer sin forskning och också därför måste ta ställning i sitt eget arbete till sådana här forskningsetiska avvägningar. Det kan självfallet inte uteslutande ske med utgångspunkt i vad som kan te sig nyttigt ur vetenskapens synvinkel. Där måste forskarna också ta stor hänsyn till det som vi allmänt anser rätt och riktigt i ett demokratiskt samhälle.

Herr talman! I dag skall vi fatta ett historiskt beslut. Tyvärr är det enligt Vänsterpartiets mening ett dåligt historiskt beslut. Vi kommer i dag, om majoritetens förslag går igenom, att bestämma oss för att fortsätta att hålla höns i burar. Det är visserligen andra slags burar - något större och med litet mer inredning - men dock burar. Priset för detta dåliga beslut är en försvagad djurskyddslag. Jag kommer att ägna större delen av min tid åt att behandla de konsekvenser som just denna förändring kommer att få. När man fattade beslutet 1988 om förbud mot att hålla höns i burar var det mot bakgrund av den nya djurskyddslagen. I portalparagrafen skrev man att djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det befrämjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Med de burar som användes, och som fortfarande används, ansåg man att det inte var möjligt att följa lagen. För att skapa förutsättningar för en smidig övergång tog man gott om tid på sig för omställningsperioden. Tio år fick man på sig. Det är Jordbruksverket som har haft ansvar för att ta fram och godkänna nya system och för att genomföra omställningen. Jag vill hävda att Jordbruksverket inte har klarat av sitt uppdrag. Den rapport som man har givit ut - Värphöns kontrollstation 1996 - som också ligger till grund för regeringens förslag och utskottsmajoritetens förslag är inte ett fullständigt underlag för det ställningstagande vi skall göra i dag, vill jag hävda. Det har ju visat sig i forskningen att t.ex. hönsrasen och foder har större betydelse än inhysningssystemen. Det har man inte tagit hänsyn till i den här rapporten. Jag tycker att det är ganska allvarligt. I dag produceras en mycket stor del av de svenska äggen av burhöns. Enligt SCB:s statistik för 1995 fanns 86 % av hönsen i 286 besättningar. Det betyder drygt 18 000 höns per besättning i genomsnitt. Äggproduktionen är alltså en väldigt högeffektiviserad och högindustrialiserad verksamhet. Eftersom den är så koncentrerad till stora producenter är det ganska naturligt att det är deras röster som har hörts mest i debatten. Men jag tycker att det är sorgligt när det också får genomslag i de politiska besluten. De beslut som vi fattar här i riksdagen måste utgå från andra regler. Det måste vara ett strikt djurskydd och ett strikt arbetsmiljöperspektiv som skall ligga till grund för våra förslag. De burar vi har i dag ger en värphöna ett utrymme på 600 cm2. Det är ungefär en A4-sida. EU:s minimimått är mindre, och många andra länder - om de har några regler - har ännu sämre villkor för hönsen. De större burar som majoriteten nu föreslår är dock burar, och även om de är större skall de också innehålla flera höns. Jag tänker gå igenom några argument mot de modifierade burarna. För det första tycker Vänsterpartiet att det ger helt fel signaler till den s.k. marknaden och till omvärlden att vi efter nio år skall fatta ett beslut som upphäver det burförbud som man fattade beslut om 1988. Frågan borde inte handla om burförbudet skall genomföras utan när. Nu har man tagit bort förutsättningarna för den diskussionen. Burförbudet måste gälla alla former av burar. Regeringens förslag innebär ju faktiskt att näringen investerar fast sig i ett nytt bursystem för 15-20 år framåt. För det andra minskar Sveriges trovärdighet när det gäller djurskyddskrav på andra områden om man upphäver burförbudet. Det finns redan i dag krav på undantag och krav på försämringar av den svenska djurskyddslagen av konkurrensskäl. Risken är att man kommer att använda det här beslutet som ett argument för att få igenom andra försämringar på andra områden. Jag tycker att det är mycket allvarligt. Regeringens stöd är ju ett indirekt stöd för dem som argumenterar för att djurskyddslagen försämrar Sveriges konkurrenskraft. För det tredje är de nya burar som man föreslår inte prövade i Sverige. Man kan förvisso rikta kritik mot de försök som man har gjort med olika alternativa system, men de nya burarna är ju att betrakta som burar enligt beslutet från 1988, och det har inte varit aktuellt att pröva dem. Det står i rapporten från Jordbruksverket på s. 43. Jag tycker att det är anmärkningsvärt. Man föreslår att ett helt nytt system skall införas utan att man vet någonting om vare sig dödlighet, kannibalism, fjäderplockning eller andra beteendestörningar. För det fjärde kommer ägg som produceras i de nya systemen fortfarande att klassas som burägg enligt EU:s märkningssystem som kommer att tillämpas i Sverige från 1998. Den relativa fördelen med att ha en större buryta per höns som de svenska äggen skulle kunna få jämfört med burägg från andra länder kan man alltså inte utnyttja. Då tycker jag att en stor del av den argumenteringen också faller. För det femte bromsas den utveckling som finns i dag mot en alternativ hönshållning och en mer småskalig äggproduktion upp och försvåras. Den har ju faktiskt börjat växa fram, och den har fått göra det i ganska stor motvind. Vi vet att det finns ett behov av alternativproducerade ägg. Vi vet att det är en näring som ligger i startgroparna och verkligen skulle behöva ett stöd. Men de äggproducenter som har lagt om sin produktion och de som vill göra det motarbetas i dag av den stora dominansen från buräggsproducenterna. Dessutom är många konsumenter inte medvetna om att en så stor andel av de ägg som man köper i dag är producerade i bursystem. ICA har gjort en studie som visar att en majoritet av konsumenterna trodde att de köpte sprättägg när det i själva verket var burägg som de köpte. En annan del i äggproduktionen som jag vill lyfta fram gäller äggproduktionen i Norrland. Norrland står för en väldigt liten del av äggproduktionen. Det är bara fem procent av värphönsen som finns där. Självförsörjningsgraden är låg. Därför borde man stimulera en ökad självförsörjningsgrad genom att stödja norrländsk äggproduktion. Jag tror att en mer småskalig äggproduktion och en närproduktion av ägg skulle kunna bidra till att minska behovet av långväga transporter, vilket är bra ur miljösynpunkt. Det skulle också bidra till att skapa nya arbetstillfällen och vara ett komplement till annan produktion. Jordbruksnäringen i norra Sverige behöver ju stå på flera olika ben. Där skulle äggnäringen kunna bidra. Hur skall vi då ha det i framtiden? Hur vill jag och Vänsterpartiet att det skall se ut? För det första måste man konstatera att ägg producerade av höns i burar inte hör hemma i framtidens livsmedelsproduktion. Det är uppenbart att den svenska äggnäringen måste omstruktureras. Det är inte etiskt eller djurskyddsmässigt försvarbart att hålla husdjur under industriliknande betingelser, detta oavsett om dagens svenska burproducerade ägg har hög kvalitet. Inriktningen måste vara att näringen skall bli mer småskalig och bedrivas på ett sådant sätt att den kan leva upp till en hård svensk djurskyddslag. Det är också viktigt att se att en annan struktur på äggnäringen skulle kunna bidra till att skapa fler arbetstillfällen och minska långväga transporter. En framtidsinriktad politik för äggproduktionen kan bibehålla och höja kvalitetsstämpeln på andra svenska livsmedel. Äggnäringen står för en väldigt liten del av den totala äggproduktionen inom EU. Det är ungefär 2 %. Därför kommer äggproduktionen bara att vara en nischproduktion för en lång tid framåt. Men vi borde verkligen satsa på den höga kvalitet som det skulle innebära att man behöll burförbudet. Utifrån det perspektivet är det också viktigt att regeringen med kraft verkar för att äggproduktionen i övriga EU förändras, att man kommer bort från detta med näbbtrimning, de små burarna, de oetiska djurhållningssystem, användningen av antibiotika osv. Det beslut som man är beredd att fatta i dag betyder att det blir svårare för Sverige att med kraft verka för en radikal förändring också inom EU:s regelområde. Det behövs alltså en hel del olika modeller för att förändra verkligheten. En av de viktigaste faktorerna i det här sammanhanget är ju konsumenterna. Det pratas väldigt mycket om konsumenternas val. Då måste det också krävas att konsumenterna får en bra möjlighet att välja och att det finns olika alternativ att välja emellan. Jag tycker att det finns väldigt mycket att kräva av marknadsföringen i dag. Det är tveksamt om den marknadsföring som många burproducenter ägnar sig åt överensstämmer med Konsumentverkets krav och de krav man kan ställa som konsumenter. Det kan t.ex. vara bilder av höns på en äggkartong utan att det redovisas att det är burhöns. Det gör ju att det år svårt för konsumenterna att göra ett riktigt val. Herr talman! Av tidsskäl yrkar jag bara bifall till reservation nr 1, men jag står självfallet bakom alla övriga reservationer som är undertecknade av vänsterpartister.

Herr talman! I dag skall vi prata om höns. Höns finns över hela jorden. Vart man än kommer så nog hör man en tupp gala eller nog ser man en höna som går och sprätter. Det spelar ingen roll vilket världsdel eller vilken miljö man befinner sig i, hönan tycks kunna anpassa sig till det mesta. Alla de höns som finns runt världen härstammar från den röda djungelhönan som finns vild i Sydostasien. Det är en tropisk fågel. Redan för 8 000 år sedan började man domesticera hönan där. För 5 000 år sedan fanns hon i Indusdalen. I Tutankhamons grav, 1 350 år f.Kr., finns höns avbildade. Då hade de hunnit dit. Författaren Aristofanes skrev 300 år f.Kr att varje atenare, oavsett om han var fattig eller inte, hade en flock höns. I Romarriket 50 år f.Kr. fanns det, vet man, åtta raser. I en jordbrukslära från den tiden talas det om avel på höns. I Sverige har hönan funnits i 2 000 år. I Ekestorp på Öland, där man gjort mycket utgrävningar, finns hönan i alla lager. Framför allt är hon rikt förekommande under järnåldern. Ungefär 400-700 år e.Kr. finns det mycket höns. De hönsen är litet mindre än de hybrider vi har i dag. De påminner ganska mycket om den lantras som finns kvar, som heter Åsbohöna, med en äggvikt på ungefär 45-55 gram. De hönsen lade naturligtvis inte lika mycket ägg som dagens. Å andra sidan fick de heller inte speciellt mycket foder. De fick klara sig på det som naturen gav. Går vi så långt fram som till 1830-talet finns det ganska mycket skrivet om lantraser i Sverige. I Södermanland har man en mycket fodersnål höna, som lägger mellan 100 och 150 ägg. Ändå föder hon upp en kull kycklingar. Det innebär att under två månader värper hon ingenting. Hon är liten och fodersnål, och hon kräver inte speciellt mycket. Hönan har alltså tjänat hos människan mycket länge. Det är egentligen bara under den allra sista tiden som vi har börjat sätta höns i bur. Hur kan det då komma sig att den här lilla fågeln kan överleva i så skilda miljöer? Jag skulle vilja påstå att det beror på hönans naturliga nyfikenhet, vilja att undersöka allting, vilja att anpassa sig och söka föda i alla möjliga situationer. Det har gjort att hon har klarat sig. Just detta att hönan vill vara aktiv, söka och leta, det beteende som är så utmärkande för hönan, gör att hon aldrig kan tillfredsställas i en bur. Från 60-talet har vi, vill jag påstå, misshandlat detta lilla djur på det mest grymma sätt. När burarna introducerades i Sverige diskuterades mycket hur hönsen mådde. Många veterinärer hävdar att fotbölder började komma då. Man började se fjäderplockning som man ansåg berodde på burarna. Många hävdade att det inte gick att ta bort näbbtrimningen därför att hönsen satt i bur. Känner ni igen diskussionen? Det är detta som man i dag säger beror på golvsystemet. Vad man kunde se var att hönsen fick beteendestörningar som de inte hade haft tidigare - stereotypa beteenden liknande dem man kan se hos djur i djurparker där djuren inte får chans att röra sig. Hönsen fick benskörhet och leverförfettning, den typ av sjukdomar som är vanliga när djur, faktiskt även människor, inte kan röra sig. Det var sjukdomar som helt klart följde av det faktum att hönsen sattes i bur. I dag finns det 1,6 miljoner höns i Sverige. Av dem hålls 680 000 på golv. 130 000 finns i vad vi kallar lågbeläggning, med upp till 9 höns per m2. 13 000 höns producerar ekoägg. Det innebär att de faktiskt får gå ut. De 13 000 hönsen är de enda höns i Sverige i dag som garanterat får se solen. Resten, ungefär 740 000, hålls i högintensiva system, med 15-18 höns. De har ingått i vad vi kallar ny teknikprovning. Tre system har testats: Marielund, Oli För oss i Miljöpartiet är det här en viktig fråga. Vi menar att det egentligen inte bara handlar om hönsen, utan om vår syn på djuren. Det handlar också om vilka signaler vi i Sverige vill skicka till utlandet om hur vi anser att jordbruk skall bedrivas. Det betänkande som vi nu skall behandla, som alltså går åt fel håll, visar att vi i Sverige börjar backa när det gäller kraven. Vi menar att just med hänsyn till det faktum att hönan är som hon är kan vi inte med berått mod sätta henne i bur och fortfarande hävda att hon har en chans att utöva sina naturliga beteenden. Då spelar det ingen roll om buren är 600 cm2, 756 cm2 som har föreslagits för de modifierade burarna, eller har något annat mått. Just det faktum att hönan inte kan flaxa, inte kan krafsa, inte kan röra sig och inte kan fly undan från fiender gör att en bur aldrig kan fungera. Den kan aldrig sägas uppfylla de krav som man kan ställa, nämligen att djuret skall ha möjlighet att bete sig naturligt. Det finns många tester gjorda på det här. Man har provat med att låta en höna välja. Antingen kan hon välja ett litet utrymme med mycket mat eller ett stort utrymme där hon har möjlighet att söka föda. Hon väljer det stora utrymmet, trots att det inte garanterat finns mat där. Det betyder alltså att just viljan att röra sig, krafsa och söka föda är så stor att den överväger när hon får välja själv. Det hävdas att vi kan spärra in djur. Det hävdas att bara de förökar sig så vet vi att de mår de bra. Men i dag vet man att så är det inte. Det finns många djur i bur som förökar sig, trots att de psykiskt mår mycket illa. För Miljöpartiet är det alltså djurskyddet som kommer främst. Ibland har det låtit i debatten som om det inte är så. Men det är lika befängt som felaktigt. Vi sätter hönan i främsta rummet. För Miljöpartiet är det också oerhört viktigt att vi kan ha kvar en äggproduktion i Sverige. I Sverige har vi tilläggsgarantier för salmonella. Vi har alltså än så länge vad som kan kallas en salmonellatull, dvs. förutsättningen för att vi skall godta import av ägg är att de klarar vår salmonellakontroll. Det är oerhört viktigt för svensk äggproduktion. Det gör att vår äggproduktion i dag inte utsätts för speciellt mycket konkurrens. Som mest har den svenska äggmarknaden fått in 5 % finska ägg. Det kan naturligtvis påverka ganska mycket lokalt. Men i det stora hela är alltså konkurrensen mycket liten på äggsidan. För Miljöpartiet har det varit viktigt att titta på de alternativ till burar som har prövats, eftersom vi anser att det inte är acceptabelt med burar. Vi har pratat mycket med de forskare som har hållit på med tester. Stämmer det som vissa forskare, t.ex. Kristina Odén, säger, att val av hybrid och skötare är viktigare än vilket system hönan har? Stämmer det som professor emeritus Ingvar Ekesbo säger, att det inte finns några sjukdomar i dag som beror på att höns går på golv? Det tycker vi är två mycket viktiga frågeställningar. Tittar man vidare på ny teknikprovning som har gjorts kan man säga att det verkar som om de här påståendena stämmer. Ingvar Ekesbo hävdar också att om vi skulle ha haft samma typ av ny teknikprovning när det gällde det beslut om att suggor inte skall vara fixerade som kom för ett antal år sedan, skulle suggorna fortfarande vara fixerade. Vi i Miljöpartiet är mycket kritiska till ny teknikprovning. För det första menar vi att om man skall titta på ny teknik måste man verkligen se till att man vet hur det är med den befintliga tekniken. Man måste veta hur det ser ut i burarna, dvs. det behövs en parallell undersökning av burar samtidigt som man utvärderar den nya tekniken. Så har inte skett i det här fallet. Det är mycket sorgligt, för det har kommit till en del nya saker som har påverkat hönsen. Värmebehandling av foder kom t.ex. 1993. Vi vet också att under den tid som ny teknik har prövats har det kommit in hybrider som lägger ovanligt stora ägg. Vi kan alltså säga att med de resultat vi har i dag vet vi inte vad som beror på ny teknik och vad som beror på annat. Vi tycker också att det är mycket märkligt att man forfarande hänvisar till gamla resultat. Även i regeringens skrivelse hänvisas till en siffra som är hämtad från den allra första insättningen som en ny äggproducent gjorde. I dag vet man att det höga dödlighetstalet, 26,7 %, berodde på att de här hönsen tillhörde en av de första flockar av Isabrun som lade stora ägg, som kom till Sverige. De fick för mycket ljus när de var unga. Det gjorde att de lade stora ägg mycket tidigt. Men det hade kunnat ske även om de hade suttit i bur. Skall man göra ny teknikprovning måste man verkligen försöka undvika foderstörningar och fel foder. En flock har t.ex. felaktigt fått grisfoder. Man måste försöka undvika fläktbrott, råttgift osv. Man måste fråga sig om det verkligen är den nya tekniken man utvärderar. Vi menar att man inte har gjort det. I andra länder hävdar många att skillnaden mellan hybriderna, bruna och vita hybrider, är mycket större än skillnaden mellan system. För vita hybrider i en tysk undersökning är dödligheten 5-6 %, oavsett om de hålls i bur eller på golv. För bruna hybrider är dödligheten 8-14 %, oavsett system. Det verkar alltså stämma att det är val av höna som avgör resultatet, inte om hönan går på golv eller sitter i bur. Det har talats mycket om kloakkannibalism. För Miljöpartiet är det naturligtvis oacceptabelt att höns hackar varandra. Men om man har golvsystem och upptäcker den här typen av problem måste man fråga sig: Beror det på golvet eller på något annat? När Charolais kom till Sverige hade den svåra kalvningar. Men det var ingen som kom på idén att titta efter vad som var fel i ladugården. Man funderade naturligtvis på vad som var fel med Charolais. I det fallet gick det att med avel se till att kalvningarna blev lättare. På samma sätt borde man göra i det här fallet. Går det att ändra på det med avel? Många svenska konsumenter började efterfråga stora ägg. Därför tog den industri som säljer Isabrun, en brun hybrid, fram en höna som lade stora ägg. Det visade sig att den inte fick ur sig äggen. Det börjar ändra sig nu. Man skickar linjer av Jag vill påstå att det här inte är exempel på följder av att hönorna har gått på golv utan av att det har kommit in en hönshybrid som varit behäftad med fel. När det talas om kloakkannibalism låter det som om denna är enormt vanligt förekommande. I Oli Voletage-system har i endast en flock av 23 kloakkannibalism varit skälet till dödligheten ovanför den ribba om 9 % som Jordbruksverket har satt upp. I övriga flockar är det inte fråga om kloakkannibalism utan om mycket annat: äggledarinflammationer, leverproblem osv. I Marielund har man använt bara en hybrid, Longman Selected Leghorn, LSL. Denna hybrid klarar sig mycket bra när det gäller dödlighet men mycket sämre vad avser fothälsa. Ser man på fotproblem i de andra systemen - som Oli-Voletage, där framför allt bruna hybrider har testats - finner man att det ser betydligt bättre ut. I Vencomatic-systemet kan vi se att Hissex brun avviker radikalt från de övriga. Det tycks vara så att också fotproblem är genetiskt betingade. Inte heller de har något att göra med vilket system man använder. Det sorgliga är att vi i dag inte vet om det finns fotproblem i burar med den vita hybriden LSL. En del veterinärer påstår att LSL har mycket fotproblem även i bur. Vi vet att en ensidig avel alltid ger problem, och aveln har i den här produktionen varit så extrem att en höna i dag värper mellan 320 och 350 ägg om året, 60 mer än för 15 år sedan. En så ensidig avel brukar ge problem. I regeringens förslag står det att skiftet av system skall ske i takt med att alternativa system hunnit färdigutvecklas dvs. när de högintensiva systemen eller de modifierade burarna - jag vet inte riktigt vad regeringen avser - har utvecklats skall de ersätta de konventionella burarna. Det intressanta är att Annika Åhnberg i en interpellationsdebatt som jag förde med henne i torsdags sade att Marielundssystemet eventuellt kan godkännas vid årsskiftet 1997-1998. I så fall förstår jag inte alls varför vi måste ändra 9 § i djurskyddsförordningen. I så fall finns det ju före den 1 januari 1999 andra system, som de konventionella burarna kan bytas ut emot. Jag tycker att det då är mycket märkligt att man lägger fram detta förslag. Jag undrar om det här är en ny information, som har kommit fram efter det att skrivelsen har lagts fram. Herr talman! Jag skulle mot denna bakgrund vilja yrka på återremiss av skrivelsen. Det är uppenbarligen så att det finns ny information som gör att vi inte behöver ändra 9 § djurskyddsförordningen. Om det nu skall lämnas dispenser menar vi från Miljöpartiets sida att det är oerhört viktigt att dessa är tidsbegränsade. Vi kan acceptera en insättning under 1999. Vi anser det vara självklart att den som skall få dispensen också skall klara de lagregler som gäller, t.ex. skötsellagen, som reglerar gödselhanteringen, och miljöskyddslagen. Det finns en mängd äggproducenter med burhållning som i dag faktiskt inte gör detta. Vi är mycket förvånade över att majoriteten inte anser att det är en självklarhet att en förutsättning för att man skall få dispens skall vara att man klarar de lagar och regler som riksdagen har beslutat om. Vi anser också att det borde vara självklart att de som i dag har gamla, utslitna burar - vilka enligt vad Annika Åhnberg uttalar i skrivelsen skall bytas ut först - inte borde få byta ut dem fram till den 1 januari 1999. Vi anser att det fr.o.m. nu inte bör vara tillåtet att byta konventionella burar mot nya konventionella burar. De modifierade burarna har diskuterats mycket, och vi menar i Miljöpartiet att det är oerhört olyckligt att i dag införa en ny burtyp, en burtyp som har testats på många ställen i världen och aldrig har hållit måttet. Vi ser det här som ytterligare ett sätt att förlänga de konventionella burarnas användning. Vi ser också en risk för att det kommer att anslås mycket stora forskningsresurser på dessa men att man ändå kommer fram till att de inte fungerar. Vi hör redan i dag dem som har prövat dem säga att sandbaden inte fungerar. Många säger att de har slutat att använda sandbaden. Vi anser från Miljöpartiets sida också att den ekologiska äggproduktionen behöver öka. Vi har ett yrkande om att 10 % av äggproduktionen skall vara ekologisk år 2000. Vi är förvånade att vi inte har fått gehör för det yrkandet. Det är också underligt att det i dag inte finns några pengar till den ende rådgivaren i Sverige för ekologisk äggproduktion. Från regeringens sida säger man att man vill satsa på ett ekologiskt lantbruk, men det stämmer alltså inte med praktiken. Jag är förvånad och skulle vilja fråga jordbruksministern hur det kommer sig att Sverige inte anser sig har råd med ens en enda rådgivare för ekologisk äggproduktion. Vi anser från Miljöpartiets sida att det är hög tid att börja sälja det svenska ägget. Det borde vara möjligt att sälja detta ägg även utanför Sverige, med en salmonellagaranti. Vi anser det vara oerhört väsentligt att Sverige och svenska äggproducenter gör allt för att upprätthålla de bestämmelser som vi har om salmonella. Vi är mycket förvånade över att Jordbruksverket måste gå ut till länsstyrelserna, som man gjorde för några veckor sedan, och påpeka att det finns många äggproducenter som inte sköter salmonellakontrollen. Vi anser att salmonellakontrollen måste finnas kvar. Med den finns också möjligheter för svensk äggproduktion att lägga om golvsystem till system som sätter hönan i första rummet. Vi anser att man skulle kunna konkurrera rejält på marknaden med ett ägg som är garanterat salmonellafritt, som kommer från höns som har det bra och som tilltalar ungefär 20 % av de konsumenter som sätter djurskyddet främst och som menar att man har råd att betala för ett bättre djurskydd. Faktum är att priset för detta i dag är mycket lågt, ungefär 31 öre per ägg. Det är prisskillnaden mellan burägg och de ägg som kommer från lågintensiva system. I förhållande till högintensiva system är skillnaden ännu mindre. Skillnaden mellan burägg och ägg producerade i lågintensiva system är i dag vad avser 6-pack alltså ca 2 kr, eller 5 kr per kilo. Det är ett lågt pris för att hönorna skall kunna få det bra - för att hönorna, som är så nyfikna, återigen skall börja kunna röra sig fritt, kunna flytta sig undan från sina antagonister, kunna flaxa med vingarna och bete sig som en höna. Det borde vi ha råd med. Vi menar också att konsumenten måste ges möjlighet att välja. Vi menar att jordbruksministern mycket väl kan sammankalla alla aktörer på marknaden och försöka få fram en märkning, även om den bara är frivillig. Vi konsumenter vill välja, men det är i dag inte så att konsumenten har ett val. Vi har t.ex. fått reda på att det inför påsken inte finns några ätägg i affärerna. Ätäggsproducenterna är så få att det just nu inte finns några sådana ägg. Hur skall man kunna välja sådana, om det inte finns några? Det blir också mycket svårt att välja, om alla paket har tjusiga bilder av fria höns, trots att verkligheten är annorlunda. Menar man allvar med att burar är bra för höns, borde man också våga stå för det och skriva ut det på paketet. Det är många frågor som behöver åtgärdas, och vi menar att det förslag till beslut som majoriteten avser att anta är ett steg tillbaka. Det låser fast hönsen i burarna. I värsta fall kommer det att innebära att antalet höns i bur ökar. Enligt det här förslaget kommer det att bli möjligt för nya producenter att satsa på burar, nämligen på de modifierade burarna. Det finns alltså risk för att alltfler höns kommer att hamna i bur. Det finns också risk för att prövningen av de modifierade burarna drar ut på tiden, eftersom det är ekonomiskt mycket ofördelaktigt för en producent som kan få dispens att i stället ha modifierade burar. Det innebär att hönorna kommer att bli kvar länge i de konventionella burarna. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern hur länge man kan acceptera att prövningen av de modifierade burarna drar ut på tiden. När kan man tänka sig att de är färdigprövade? För tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna 1, 8, 9, 11, 13 och 14, men Miljöpartiet står naturligtvis bakom alla reservationer.

Herr talman! Återigen diskuterar vi frågan om höns skall sitta i bur eller inte. Jag kom in i riksdagen 1994, och under tiden fram till nu har diskussionen om höns skall sitta i bur eller inte varit intensiv och stundtals hetsig. Jag har åkt runt till hönserier i hela Sverige, och jag har träffat producenter med frigående höns och producenter med burhöns. Jag kan konstatera att detta inte är någon lätt fråga. Jag trodde när jag började sätta mig in i frågan att det skulle vara så, men ju djupare jag har gått in i den, desto vidare har frågeställningarna blivit. Många olika aspekter skall vägas in: dels hönornas väl och ve, dels arbetsmiljön för dem som jobbar med dem, dels vad vi som konsumenter är villiga att betala. Under den här tiden har vi också gått med i EU och lever på en öppen marknad. Det är alltså en mångfasetterad fråga. Jag tycker att regeringens skrivelse och vårt betänkande är en bra mix, som möjliggör en god lösning på problemen. Vi kan inte resonera så blåögt som jag många gånger tycker att Miljöpartiet och Vänstern gör och säga att alla burar skall vara borta den 1 januari 1999. Jag kan hålla med om att det har tagit lång tid att skapa nya system mot vad vi trodde när djurskyddslagen trädde i kraft den 1 juli 1988. Det borde ha hänt mer. Godkända alternativa system borde finnas färdiga för att producenterna skall ha en chans att ställa om produktionen. Men i dag är det som det är. Vi kan skälla och domdera. Men det hjälper inte, för läget är som det är - och då måste vi göra bästa möjliga av situationen. Det finns ännu inga godkända nya system för högintensiv äggproduktion. Det finns en djurskyddslag, och det finns föreskrifter som reglerar hur ny teknik skall tas in i djurproduktionen. De s.k. högintensiva systemen med ca 15 18 höns per kvadratmeter är klassade som ny teknik och skall godkännas från djurhälso och djurskyddssynpunkt innan de får användas. Denna lag är till för att skydda djuren mot lidande och för att undvika att arbetsmiljöproblem byggs in i stallarna. Jag kan inte förstå hur de i Miljöpartiet resonerar, när de å ena sidan driver djurskyddsaspekten hårt och å andra sidan vill att systemen skall ut på marknaden innan de har blivit godkända från djurskyddssynpunkt. Utskottet framhåller i betänkandet att det är viktigt att de nya inhysningssystemen godkänns enligt provningen av ny teknik. Men samtidigt framgår det att det är viktigt att övergången till alternativen inte stoppas. Regeringen skall kontinuerligt följa upp hur Jordbruksverkets program för provning av ny teknik påverkar utvecklingen. Herr talman! Hönsen skall ut ur de traditionella burarna, och förbudet mot burarna skall kvarstå och genomföras. Vi skall utgå från hönans naturliga beteende och vilka behov hon har. De nya systemen skall vara utformade på ett sådant sätt att de uppfyller lagens krav på god djurhälsa, god djurmiljö och möjlighet för djuren att bete sig naturligt. Därför finns det ett förslag att 9 § i djurskyddsförordningen förändras till att lyda: "Höns för äggproduktion får inte inhysas i andra burar än sådana som uppfyller hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad. Inhysningen skall ske på ett sådant sätt att dödlighet och beteendestörningar hålls på en låg nivå. System som uppfyller hönsens möjligheter att bete sig naturligt och samtidigt ser till att hälsotillståndet är gott och dödligheten låg måste vara bra för hönan. Ett införande av funktionskrav i lagstiftningen gör att vi inte låser fast oss utan kan vara mer flexibla. Det egentliga målet måste vara att skapa bättre inhysningssystem för hönsen - inte att få bort burarna. Det är viktigt att det sker forskning på alla tänkbara alternativa system. Här ingår den s.k. modifierade, eller inredda, buren. Den skall inte jämföras med storburarna som Miljöpartiet tar upp i sin reservation mot forskning av modifierade burar. Storburarna rymmer många fler djur, 20-50 djur. De har testats både hemma och utomlands, och det har inte blivit några bra resultat. Men de s.k. modifierade burarna - som det skall forskas vidare om i Sverige - är något annat. Där skall det finnas 5-6 djur, och de skall ha tillgång till sandbad, rede och sittpinne. Maggi Mikaelsson sade något om att burarna inte skulle testas utan användas direkt. Men burarna skall naturligtvis testas och godkännas enligt provningen av ny teknik. Det dröjer ännu ett tag innan de godkänns eller inte. Detta är ju också fråga om ny teknik. Högbelagda system - som jag var inne på tidigare - har än i dag inte godkänts enligt förprövningen. Vad som finns i dag för den producent som vill gå över till alternativ, är de s.k. lågintensiva systemen med 7-9 höns per kvadratmeter. De är bra alternativ, men de kan inte vara de enda alternativen. Det kan ekonomiskt sett vara svårt att hävda konkurrensen gentemot stora producenter. Men som alternativ är de bra. Sverige skall vara pådrivande i EU för att där börja avveckla burarna och skapa bättre liv för hönsen. Sverige kan gå före, men inte för långt före. Vi vill ha kvar en svensk äggproduktion? Det finns stora behov av utbildning och rådgivning om alternativa system. Det finns stor osäkerhet om hur höns skall skötas i de frigående systemen. Många som startar verksamhet i dag har tidigare inte haft höns. Det krävs också ett annat arbetssätt än när hönsen placeras i bur. Därför är det viktigt att satsa på utbildning och rådgivning. Herr talman! Utskottet framhåller i betänkandet att burhönsförbudet skall stå kvar, men en dispensmöjlighet skall införas den 1 januari 1999. Det skall inte bli några generella dispenser, utan varje enskilt fall skall ses över. Anläggningen skall vara ansluten till ett av Jordbruksverket fastställda omsorgsprogram för att kunna komma i fråga för dispens. Dispenstiderna kan variera med utgångspunkt i hur väl bursystemen uppfyller de ställda kraven. Därför vill inte utskottet fastställa någon tidsrymd. De anläggningar som inte uppfyller de fastställda kraven skall vara avvecklade senast den 31 december 1998. Så var det Miljöpartiets och Folkpartiets reservation nr 12. En anläggning som omfattas av bestämmelserna i miljöskyddslagen och/eller lagen om skötsel av jordbruksmark är skyldig att efterleva dessa bestämmelser. Det finns alltså ingen anledning att hävda detta i villkoret för dispens. När det gäller salmonellakontrollen skall alla värphöns vid besättningar större än 200 djur testas minst två gånger under produktion och fyra veckor före slakt. En gång per år skall en veterinär ta prover på hönsen. Därutöver finns en frivillig salmonellakontroll. Det finns lagar och förordningar som reglerar dessa frågor, och jag förutsätter att de berörda myndigheterna ser till att lagarna efterföljs. Herr talman! En viktig aspekt som ofta glöms bort när det gäller nya system kontra burar är arbetsmiljöfrågan. Jag uppfattade inte att Gudrun Lindvall med ett enda ord nämnde arbetsmiljöfrågan. Denna fråga gäller dem som arbetar i hönshusen. Hur påverkas de av ammoniak och damm? Ökar luftvägsproblem och allergier bland djurskötarna? Hur ser det ut med ergonomin? Hur hanteras bekämpning av olika parasiter? Vilka preparat används. Dessa frågor är viktiga och får inte glömmas bort i det framtida arbetet. Utskottet förutsätter att forskningen intensifieras i fråga om arbetsmiljön. När jag ändå är inne på forskningsfrågor, vill jag peka på att forskningen om alternativ måste ske i minst samma takt som tidigare. Utskottet nämner bl.a. betydelsen av gruppstorlek, beläggningsgrad, foderproblem och sjukdomar. Även samspelet mellan olika raser och inhysningssystem är ett viktigt område att forska vidare på. Detta är komplexa frågor som måste belysas mer. Både Gudrun Lindvall och Maggi Mikaelsson tog upp frågan om vilka hybrider som passar bäst i vilka system. Det är viktigt att forska vidare om dessa frågor. Avslutningsvis vill jag ta upp den viktigaste aspekten. Det är vi konsumenter, och vi har framtiden för svensk äggproduktion i våra händer. Det är vi konsumenter som kan styra så att tillgång på alternativa ägg ökar och flera alternativa anläggningar kan startas. Vi kan efterfråga dessa ägg i våra butiker och även vara villiga att betala priset för dem. Vill vi ha svenska ägg som är producerade under goda villkor för djuren, måste vi också visa det. Jag tror att det handlar om information och en bra märkning av ägg. Jag har erfarit att under året kommer EU:s märkningsbestämmelser att genomföras vid olika packanläggningar. Burägg kommer att märkas som burägg. Som konsument skall jag kunna göra ett aktivt val. Ökar efterfrågan på alternativa ägg, är jag säker på att fler producenter vågar satsa på alternativa anläggningar. Herr talman! Förbudet mot traditionella burar kvarstår. Vi har funnit en väg att gå som jag tror på. Vi kan säga att vi är nästan eniga i utskottet. Forskningen skall fortsätta i minst samma takt som tidigare. Det är egentligen du och jag i vår egenskap av konsumenter som kan se till att övergången går snabbare och att det finns svenska ägg i affärerna även efter 1999. Vi är överens i utskottet att vi skall ha en svensk äggproduktion även i framtiden. Men vi ser litet olika vägar att nå fram. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Till att börja med vill jag rätta en sak som Ann-Kristine Johansson tog upp. Det är faktiskt inte så som hon säger att vi vill totalförbjuda alla burar från den 1 januari 1999. Jag skall läsa innantill vad vi skriver i vår motion, som Ann-Kristine Johansson kanske inte har läst. Där står: "På grund av att Jordbruksverket inte klarat av det uppdrag som gavs enligt riksdagsbeslutet från 1988 måste övergångstiden till nya system förlängas. - Vänsterpartiet anser att det inte finns några traditionella burar som uppfyller högt ställda djurskyddskrav. Dispenser bör därför vara korta och gälla för högst en insättning i produktion efter 1 januari 1999. Byte av burar bör inte tillåtas efter det att ändringen av 9 § i djurskyddsförordningen trätt i kraft. Dispenser skall endast kunna ges där djurhälsokraven är höga. Äggnäringen, SFS - Svenska Ägg, har utarbetat ett program för djuromsorg och kvalitetssäkring av svenska ägg. Programmets målsättning är bland annat att garantera ett djurhållningsprogram som tillgodoser god djurhälsa, livsmedelssäkerhet och etisk djurhållning. Med en successiv skärpning av omsorgsprogrammets krav bör det till stora delar kunna ligga till grund för dispensreglerna." Vi är fullt medvetna om att med den utveckling som har skett i den här frågan måste det till dispenser, och det tycker vi är bra. Vi tycker också att det är bra att man kan ställa funktionskrav när det gäller djurhållningen. När det sedan gäller de modifierade burarna tycker jag att det är mycket märkligt att man kan besluta om något som inte är testat. Hur lång tid kommer det att ta innan de nya burarna blir godkända? Det är egentligen det tidsutrymme som de gamla burarna kommer att finnas kvar. Eftersom de inte ens är godkända och testade kommer det rimligen att ta några år, men jag har inte sett någon tidsaspekt på det. Hur stor yta får de nya hönsen i en ny, modern och modifierad bur om man har tio höns i en sådan?
Herr talman! Jag har läst Vänsterpartiets motion och också reservationerna. När det gäller dispenstid säger ni att en sådan skall finnas, men den skall vara kort och omfatta högst en omgång. Vi anser att det inte får vara någon sådan begränsning. Dispenstiden skall finnas därför att det inte finns några alternativa system. När det börjar att komma fram alternativa system som passar är det dags att se över dispenstider. De modifierade burarna skall testas genom ny teknikprovning. Om de blir godkända eller inte vet vi inte i dag. Hur lång tid det tar får vi se, eftersom det också skall ske genom ny teknikprovning. Det kan ta ett par år innan vi vet om de är godkända eller inte. Men vi måste prova olika alternativ. Det är det som är viktigt.
Herr talman! Eftersom det i dag inte finns några godkända modifierade burar, och Ann-Kristine Johansson säger att dispenserna måste räcka tills dess man har nya alternativa system, betyder det att man kommer man att få behålla de traditionella burarna i många år än. Hur kan man vara så säker på att det skall klaras av till den 1 januari 1999, som Ann-Kristine Johansson sade i sitt anförande, eftersom man i dag tydligen inte vet vilket slags system som man skall använda när man slopar de traditionella burarna.
Herr talman! Maggi Mikaelsson förutsätter att det kommer att ta lång tid innan det finns några alternativa anläggningar och alternativa system som blir godkända. Jag har förhoppningen att de redan kommer i höst eller nästa år, så att vi har system för producenterna att gå in i.
Herr talman! En sak vill jag hålla med Ann Kristine Johansson om, och det är att höns inte är några lätta djur. De beter sig inte som man kan förvänta sig. Det också därför som det kräver ett stort kunnande hos skötare för att ha djur. Naturligtvis är det lättare att stoppa in dem i en bur. Då behöver man inte bry sig så om mycket mer än det som kommer ur dem. Det är också därför som det ställs höga krav på människor som har höns på golv att de kan höns. De beter sig inte alls alla gånger som man kan förvänta sig. Men det är också det som gör dem så intressanta som djur. Jag vill kommentera några saker som Ann Kristine Johansson tog upp. Först och främst är orsaken till att vi inte talar om arbetsmiljön, att om man läser rapporten ser att man i Marielund, Oli-Voltage och Vencomatic klarar de krav som man har ställt upp för arbetsmiljön. Då finns det ingen anledning att säga att den skall förbättras, om man klarar de krav som finns. Dessutom finns det inte heller där några jämförande studier med höns i bur. I andra länder kan man se att det som framför allt har framförts är att det som har blivit bättre är att man får en bättre arbetsmiljö just när man går över från bur till golvhållning. Johansson: Hur tror Ann-Kristine Johansson att arbetsmiljön kommer att bli om man har sandbad i tre nivåer i de modifierade burarna där hönsen badar, det stänker sand och blir torrt? Kan det tänkas att det kan orsaka dammproblem? Det är något som borde intressera Ann-Kristine Johansson. När det gäller djurskyddsförordningen vill jag fråga Ann-Kristine Johansson: Anser Ann-Kristine Johansson att ett viktigt naturligt beteende för höns är att kunna röra sig? I så fall är det väldigt märkligt att vi inte har fått det tillägg som både Vänsterpartiet och jag har yrkat, nämligen att det i förordningen skall stå att höns skall ha tillräckligt utrymme. Anser Ann Kristine Johansson att rörelse är ett naturligt beteende?
Herr talman! Gudrun Lindvall tog upp frågan om modifierade burar, sandbad och problem med detta. Det är sådant som skall ses över när man skall testa genom ny teknikprovning om det finns dammproblem och arbetsmiljöproblem över huvud taget. Jag förutsätter att det kontrolleras genom ny teknikprovning. Jag vill något kommentera det som Gudrun Lindvall tog upp i sitt anförande. Hon använder många gånger starka ord. Det talas om misshandlade hönor och annat. Jag tycker att vi skall använda de starka orden när de verkligen behövs. Sedan vill jag påminna om att Sverige har en mycket bra djurskyddslagstiftning.
Herr talman! Jag fick inget svar på mina frågor, men jag fortsätter lik förbaskat att ställa dem. Anser Ann-Kristine Johansson att ett viktigt naturligt beteende för höns är att kunna röra sig? I så fall borde verkligen en bestämmelse om tillräckligt utrymme finnas med i djurskyddsförordningen i fortsättningen. Jag skulle vilja fråga om Ann-Kristine Johansson anser att de ägg som kommer från höns i de modifierade burarna skall märkas som burägg. Det ryktas nämligen att Jordbruksverket börjar se över möjligheten att kunna märka dem som ägg från höns i högintensiva system. Anser Ann-Kristine Johansson att ägg från höns i modifierade burar är burägg? Det skulle vara mycket intressant att veta. När det gäller att forskningen skall fortsätta i samma takt som hittills får vi verkligen hoppas att den takten kommer att öka. Med de 46 miljoner som man har använt under den tioårsperiod som har gått har forskningstakten inte varit speciellt hög. Skall man hålla den takten i fortsättningen kommer de höns som finns i de konventionella burarna att sitta kvar där länge. Jag skulle också vilja fråga Ann-Kristine Johansson: Menar Ann-Kristine Johansson att så fort det kommer nya högintensiva system som är godkända skall dispenserna fasas ut? I så fall behöver vi inte inrätta någon ny bestämmelse i 9 § djurskyddsförordningen, eftersom jordbruksministern har sagt att Marielund kommer att eventuellt godkännas årsskiftet 1997/98. Hur det kommer att bli och om det bara kommer att bli för dessa hybrider eller inte vet jag inte, eftersom Marielund bara är testats på just en enda hybrid.

Herr talman! Vi har inte sagt något i betänkandet om hönsen skall sitta fast eller inte. Jag förutsätter att de kan röra på sig även i en vanlig bur och i modifierade burar. Det är ändå en bättre produktion som kommer med de modifierade burarna än de traditionella burarna för hönorna och för dem som jobbar med detta. Enligt EU:s märkningsdirektiv är de ägg som kommer från höns som sitter i modifierade burar burägg och skall märkas som burägg. Sedan får vi ser vad vi som konsumenter väljer när vi går att handlar. Det gäller att som konsument göra ett aktivt val. Köper jag burägg som kommer från produktion i modifierade burar gör jag det, men då gör jag ett aktivt val. Därför är det viktigt att märkningsreglerna genomförs. Det tror jag att packerierna tillsammans med konsumentorganisationerna och djurskyddet kan genomföra under året.

Herr talman! Ann-Kristine Johansson har redogjort för majoritetens uppfattning i jordbruksutskottet och även bemött reservanterna. Jag tänkte i stället ta upp några mer övergripande utgångspunkter och tankar kring den här diskussionen. Det har varit intressant att lyssna på debatten här i dag, och det känns som att vi inte kommer till en slutpunkt i denna viktiga fråga men väl till en vändpunkt i utvecklingen. Jag har noterat att det i diskussionen finns två, rätt skilda utgångspunkter. Den ena utgångspunkten är hönsens välbefinnande, dvs. djurskyddet. Det är utgångspunkten för regeringens skrivelse och också för jordbruksutskottets betänkande och majoritetens uppfattning. Utskottsmajoriteten skriver så här: "Utskottet anser i likhet med regeringen att utgångspunkten för vilka inhysningssystem för värphöns som skall vara tillåtna måste vara att de är utformade på ett sätt som är förenligt med djurskyddslagens krav på god djurhälsa, god djurmiljö och möjlighet för djuren att bete sig naturligt. De traditionella burarna uppfyller inte dessa krav och bör därför inte tillåtas." Detta är också den uppfattning som regeringen ger uttryck för i sin skrivelse. Den andra utgångspunkten i den här diskussionen är det sorgliga faktum att en del partier och politiker har svårt att hålla sig ifrån den eventuella möjligheten att litet lättvindigt plocka några politiska poäng. När man grips av lust att göra det är man tydligen beredd att se mellan fingrarna med både djurskyddet och det sätt man behandlar fakta på. Det går att utläsa en hel del besynnerligheter därvidlag av de motioner som ligger till grund för reservationerna. Jag skall återkomma till det. Maggi Mikaelsson talade om att vi försvagar djurskyddslagen. Tvärtom! Vi bevisar och bekräftar att vår djurskyddslag finns och fungerar. Det är just den som gör att vi nu inte kan införa det burförbud som jag är säker på att vi alla önskar hade varit möjligt att införa nu. Vår djurskyddslag säger att gamla, dåliga system skall bort, men den innebär också att nya, dåliga system inte skall införas. Det är därför vi t.ex. har en ny teknikprovning, och den är ambitiös. Den bygger på ett antal mätbara parametrar. De system vi använder får inte innebära en högre dödlighet - där har vi satt en viss procentandel. De får inte innebära ett visst mått av sjuklighet. De får inte leda till för mycket fjäderplockning och kannibalism. Vi har den typen av mätbara parametrar därför att vi inte på ett enkelt sätt kan fråga djuren hur de mår. Vi måste avläsa det genom att studera deras beteende. En del av de länder som i debatten ofta lyfts fram som någon sorts strålande alternativ har inte en sådan provning. De använder sig inte av ett system med mätbara parametrar, utan de gör en ganska allmän och generell bedömning. Jag vill hävda att den bedömningen inte är lika seriös som vår. Vi skulle kunna försvaga vår provning och litet lättvindigt säga att vi tror att djuren har det bra i de systemen. Men vi gör inte så. Vi använder noggranna parametrar, och vi konstaterar då att vi inte har nått så långt med de nya alternativen som vi hade önskat. Vi har också hög ambitionsnivå när det gäller t.ex. salmonella. Det har man inte i Schweiz, som är ett land som ofta lyfts fram. Miljöpartiet undrar varför vi inte undersöker gammal teknik. Vi vet att gammal teknik är dålig. Det är därför vi skall bort ifrån den. Det är därför vi skall förbjuda de traditionella burarna och finna alternativ som är bättre. Men att gammal teknik är dålig är ingen ursäkt för att också ny teknik skall vara dålig. Reservanterna menar att det inte är säkert att det är burarnas eller systemens fel att resultatet blir dåligt. Det kan bero på en lång rad andra saker, t.ex. misslyckanden i aveln och fodrets sammansättning. Jag håller helt med om det. Regeringen säger också i sin skrivelse att det behövs ytterligare forskning kring andra aspekter än själva systemet. Det behövs ytterligare forsknings och utvecklingsinsatser när det gäller just avel och foder. Men faktum kvarstår: Konsekvenserna av problemen, oavsett vad som ger upphov till dem, blir så oerhört mycket större i ett öppet golvsystem än de blir i ett bursystem. Detta faktum kan vi inte bortse ifrån. Det gör att vi likväl står där med problemet. Eftersom problemet inte är löst måste vi ha litet längre tid för att kunna komma fram. Gudrun Lindvall påstod att man bara har testat vita hönor i Marielundssystemet, men det är inte sant. Det är lätt att kontrollera att man även har testat bruna hönor. När man lyfter fram t.ex. Schweiz undrar jag om avsikten egentligen är att indirekt föreslå att vi skall sänka våra ambitioner. Är man ute efter en försvagning av den svenska djurskyddslagen, fastän man inte säger det öppet? Jag kan i så fall meddela att regeringen inte är beredd att acceptera en lägre ambitionsnivå för djurhälsa och djurskydd än den vi har i vår lagstiftning. Bytet av system skall leda till förbättringar - inte till försämringar. Faktum är att det finns stora problem i de intensiva golvsystemen som inte är lösta. Det som litet vackert kallas näbbtrimning, men som innebär att man amputerar en stor del av näbben på hönsen, tillåts i de länder som ofta lyfts fram som bra alternativ. Vi tillåter inte det i Sverige. Det är också ett av skälen till att vi har problem med golvhållningen. Ett annat är vår höga ambition i djurskyddslagen. Låt mig återigen fråga: Är avsikten att vi även i detta avseende skall försämra vår djurskyddslagstiftning för att kunna gå över till en golvhönshållning? I Miljöpartiet, där man har kritiska synpunkter på Jordbruksverkets rapport och på vetenskapligheten i underlaget för detta beslut, är man själv inte särskilt noggrann med sina vetenskapliga underlag. Man letar och hittar litet lösryckta siffror på att dödligheten minsann kan vara högre i burar än vid golvhållning. Men den holländska undersökning man baserar detta på är gjord på näbbtrimmade höns och på höns som har medicinerats mycket kraftigt. Det är klart att höns med näbbarna amputerade och under inverkan av mycket droger och kemikalier kan fås att inte råka ut för stora angrepp av t.ex. kannibalism och fjäderplockning. Men det är enligt min uppfattning inte ett seriöst sätt att argumentera eller att hävda höga krav i den svenska djurhållningen. Det är hyckleri. Jag tycker alltså att påståendena om att andra länder har kommit så mycket längre är osanna. Reservanterna talar om att ge fel signaler till omvärlden. Men jag vill påstå att det är reservanterna som ger fel signaler såväl till omvärlden som till konsumenter i Sverige, när de hävdar att man har kommit längre i andra länder och att den svenska äggproduktionen håller så låg standard. Jag tror att det är på det sättet man ger fel signaler. Låt mig också säga några ord om vad den här skrivelsen inte handlar om. Den handlar inte om ett val mellan bursystem och golv. Såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet har uppenbarligen tagit del av skrivelsen men inte förstått den. Regeringen föreslår inte att man skall införa modifierade burar. Regeringen föreslår att det skall bli möjligt att pröva modifierade burar i den nya teknikprovningen. Men självfallet skall de systemen prövas lika noggrant som andra system! Något annat vore otänkbart, enligt regeringens uppfattning. I skrivelsen talar vi om att vi vill utforma förordningen så att den bygger på funktionskrav som skall gälla för alla system. Där nämner vi de funktionskrav som vi i dag vet är nödvändiga: sandbad, sittpinne och värprede. Vi säger också att vi inte utesluter att ytterligare funktionskrav kan tillkomma, vartefter forskning och utveckling lär oss mer på det här området. Detta är vad skrivelsen handlar om. Den handlar också om det fortsatta behovet av forskning kring t.ex. avelsfrågor, foderfrågor och arbetsmiljöfrågor. Den handlar om nödvändigheten av en bra information till konsumenterna. Vi kommer att införa ett märkningssystem och avsätta resurser till konsumentorganisationer och andra organisationer för att informera konsumenter om äggproduktionen. Det tror jag är oerhört nödvändigt. Vi konstaterar nämligen hela tiden att det finns en mycket stark önskan i vårt land att vi skall komma ifrån den traditionella burhönshållningen. Men tyvärr motsvaras den starka önskan inte av ett handlande i praktiken. Min och regeringens bedömning är att det därför är nödvändigt med ökade insatser för att konsumenterna skall få kunskaper som blir underlag för deras medvetna val. Skrivelsen handlar också om behovet av rådgivning. Och i enlighet med vad Jordbruksverket också har föreslagit talar vi om att det behövs en särskild tjänst hos Jordbruksverket, en fjäderfärådgivare som i sin tur kan utbilda konsulenter och andra för att bidra till att kunskapen hos producenterna ökar, så att vi kan få en snabbare övergång till ett bra system. Detta är vad skrivelsen handlar om. Herr talman! Skiljaktigheterna till trots tror jag att vi alla är överens om att den traditionella burhållningen inte är acceptabel och att det är nödvändigt för oss att ta oss bort från den. Jag vill också hävda att vi i och med detta nya sätt att se på hela utvecklingen tar de första riktigt stora stegen från det gamla systemet och ut till det nya. Jag kan notera att kreativiteten redan har ökat väsentligt i tänkandet kring hur sådana nya inhysningssystem skall kunna formuleras i framtiden. Herr talman! Låt mig allra sist säga att vi kan ha delade meningar om varför vi inte har kommit längre än vad vi har gjort, och vi kan ägna lång tid åt att förlägga ansvaret och skulden hos någon annan än just hos oss själva - på aktörerna, marknaden, politikerna eller myndigheterna. Men jag tycker att vi skall lägga detta åt sidan och ta oss ur de eventuella mentala burar som vi själva har befunnit oss i och se framtiden an och säga att den viktigaste uppgiften vi har faktiskt är att gemensamt verka för att vi får ut hönsen ur burarna och får en form för äggproduktionen som vi alla kan vara mycket stolta över. Dit är vi på väg. De första stegen tar vi nu.
Herr talman! Det är mycket ordtrixerier i den här debatten. Jag tycker att om man skriver som regeringen föreslår, att höns för äggproduktion inte får inhysas i andra burar än sådana som osv., säger man ju att höns för äggproduktion får inhysas i burar, punkt slut. Sedan kommer burarna att se annorlunda ut. Jordbruksministern säger att det är självklart att man inte skall acceptera dåliga system, och det låter ju lovande. Men kan då jordbruksministern förklara för mig hur man skall kunna fatta ett beslut om nya system eller nya burar utan att de finns utprovade över huvud taget? Vad händer om nya modifierade burar inte kan godkännas? Hur lång tid kommer det att kunna ta? Jag ställer också följande fråga till jordbruksministern: Hur lång tid kommer vi att kunna räkna med dispenser med det förslag som regeringen och utskottsmajoriteten nu kommer att fatta beslut om? Det är det ena. Det andra som jag tycker är oroande och som jag tog upp i mitt anförande är att vi har en ny situation med en harmoniserad jordbrukslagstiftning som ställer mycket stora krav på producenterna, och man talar väldigt mycket om lika konkurrensvillkor. Det har varit ett mycket starkt argument i diskussionerna om burhönsen. Det finns i dag protester också från andra delar inom lantbruket om att den svenska djurskyddslagen ställer så hårda krav att det är svårt att konkurrera på lika villkor. Jag tycker att detta är bedrövligt. Jag delar inte ministerns syn att det här är en skärpning av djurskyddslagen. Jag tycker att det är en försvagning, och jag tycker att regeringen med denna förändring har gett dem som vill ha en försämring av djurskyddslagen ett nytt argument, vilket är beklagligt.
Herr talman! Jag tror att det kanske överstiger min pedagogiska förmåga att få Maggi Mikaelsson att riktigt förstå innebörden av den här skrivelsen. Men jag skall trots det göra ett nytt försök. Det står i vår skrivelse att de traditionella burarna skall bort. Något av de nya system som vi har provat kanske kommer att godkännas. Det kommer man att kunna pröva vid årsskiftet 1997/1998. Men vi vet i dag att vi för framtiden inte har en mångfald av fungerande system som kan ta över den traditionella produktionen. Vad vi gör i vår skrivelse är att vi säger: Låt oss sluta tänka i termer av burar. Låt oss övergå till att titta efter vad som är viktigast för värphönsens välbefinnande. Låt oss i stället bygga på funktionskrav. Vi definierar de tre viktigaste funktionskraven och säger: Nu skall det bli möjligt att pröva om någonting annat än de storskaliga golvsystemen skulle kunna ha möjlighet att uppfylla dessa viktiga krav för värphönsen. Då har modifierade burar nämnts i debatten som ett exempel på en teknik som i dag finns och som man skulle kunna pröva. Jag kan inte stå här och säga att den kommer att fungera bra. Det är ju just precis det som teknikprovningen skall avgöra. Om den inte kommer att fungera bra kommer systemet inte att tillåtas. Då kommer naturligtvis producenterna att få välja bland de tänkbara alternativ som finns och som innebär att man lever upp till djurskyddslagens krav. Det är hela tiden det som ligger i botten. Alla system skall uppfylla djurskyddslagens krav. När det gäller konkurrensdebatten om jordbruket för det för långt att gå in på den här. Men jag vill säga att enligt min uppfattning är höga miljökrav och en god djurhållning inte en konkurrensnackdel för det svenska jordbruket utan det är det som är vår konkurrensfördel.
Herr talman! Jag är helt överens med jordbruksministern om det sista som hon sade. Det är bl.a. därför som vi har kommit fram till olika slutsatser när det gäller den här skrivelsen. Jordbruksministern säger att vi inte skall fastna i burtänkande. Nej det skall vi inte. Men varför skriver då regeringen att höns för äggproduktion inte får inhysas i andra burar än, osv. Det är regeringen själv som har lyft fram diskussionen att det finns olika typer av bursystem som man skall kunna godkänna. Det är det som diskussionen handlar om. Och det är därför som det blir så kluvet när man säger att å ena sidan skall de traditionella burarna bort. Då har man ryggen fri för det beslut som fattades 1988. Å andra sidan säger man att man nog ändå måste ha någon sorts burar. På det sättet har man hållit denna diskussion öppen i stället för att klart och tydligt säga att burarna skall bort. Då hade man kunnat diskutera dispenstidens längd. Detta hade varit en mycket tydligare och klarare signal till marknaden, konsumenterna och producenterna.
Herr talman! Låt mig än en gång säga att det som är utgångspunkten för regeringens skrivelse är hönsens välbefinnande. Jag tycker att Maggi Mikaelsson ger ett utmärkt exempel på hur olika aktörer i denna diskussion verkligen har låst in sig i sina egna mentala burar. Vad vi gör när vi nu ändrar förordningen är att vi säger att diskussionen inte handlar om burar eller golv. Diskussionen handlar om hönsens grundläggande behov. Vi definierar tre sådana behov som alla är överens om är absolut grundläggande. Vi säger att forskning och utveckling kan leda till att vi i framtiden för in ytterligare sådana behov. Vi vidgar möjligheten, det är sant, för ny teknikprovning. Men faktum är ju att de gamla burarna skall bort. Det är ju det som är det viktiga i skrivelsen. Jag förstår inte att t.ex. Maggi Mikaelsson inte kan förstå detta. Och alla andra system skall vara godkända enligt ny teknikprovning. I fråga om mindre storskaliga system som redan kan tillämpas måste vi gemensamt arbeta för insatser så att konsumenterna blir informerade och har bra underlag för sina val. Det är detta som skrivelsen handlar om. Från att under tio års tid ha talat framför allt om det politiska beslutet, måste vi nu faktiskt övergå till att förändra verkligheten, och det med snabba steg. Det är alldeles uppenbart, Maggi Mikaelsson, att det beslut som vi fattade för tio år sedan inte har drivit på utvecklingen åt rätt håll. Nu gör vi på detta sätt, och jag kan redan på många olika håll runt om i vårt land se att det finns en helt annan intensitet och fart i i utvecklingen. Och jag är övertygad om att när vi lägger funktionskraven till grund för vårt sätt att forma äggproduktionen i framtiden kommer vi att komma betydligt fortare fram än vad vi har gjort med det gamla beslutet.
Herr talman! Det måste vara något förvånande för jordbruksministern, som säger att regeringen utgår från hönsens bästa, att varken de etologer eller de veterinärer som varit med vid provning av ny teknik och inte heller djurskyddsföreningar tycker att det är ett bra förslag. Man menar att förslaget innebär att hönsen låses fast i buren. En ny bur utvecklas som hönsen skall sitta i. Det måste ha förvånat jordbruksministern när skrivelsen kom, men detta är i alla fall ett faktum. Att vi i Miljöpartiet skulle ha velat se en parallell undersökning av de konventionella burarna beror på att vi anser att det då skulle vara lättare att se vilka av alla resultat man fått i de högintensiva systemen som beror på systemet och inte på annat. Det här är ett konventionellt sätt att bedriva forskning på. Man försöker alltså ta bort så många variabler som möjligt genom att göra en parallell undersökning och se hur det ser ut i de konventionella burarna. Sker det en förändring där? Kan man se att det blir problem t.ex. på grund av foder? Kan man se att det blir problem på grund av nya hybrider osv.? Man skulle alltså lättare kunna se vad av allt det som det forskats kring som beror på golvsystemen. Så har inte skett. Detta är bara att beklaga. Jag är glad att jordbruksministern i dag inte ondgör sig lika mycket över golvsystemen som tidigare varit fallet. Uppenbarligen har jordbruksministern tänkt om. Har jag rätt? Det var kanske inte så farligt. Det kanske är som producenterna säger, nämligen att många golvsystem fungerar väldigt bra. Jag skulle vilja påstå att jordbruksministern också tycks sitta fast i en mental bur - kanske en modifierad mental bur. Det är dock litet märkligt att en bur skall kunna ersätta en annan. Anser inte jordbruksministern att hönan t.ex. har ett vitalt behov av att kunna röra sig, av att kunna sprätta och söka föda? Det är väl ett centralt beteende.
Herr talman! Jag noterar att Gudrun Lindvall inte svarar på någon enda av de frågor som jag ställde i mitt huvudanförande. Inte bara jag utan också kammaren i övrigt och allmänheten har väl rätt att få svar på frågor av det slag som jag ställde, för de är ganska väsentliga. Varför använder sig Miljöpartiet av ett faktaunderlag som uppenbarligen är osant? Är avsikten att medvetet föra riksdagens ledamöter, regeringen och allmänheten bakom ljuset, eller handlar det om okunskap? Jag vet inte vad jag själv tycker är värst. I varje fall tycker jag att man har rätt att kräva av ledamöterna i ett riksdagsparti att de i debatter om viktiga frågor håller sig till sanningen. Kanske tycker Gudrun Lindvall och Miljöpartiet att näbbamputation skall tillåtas i Sverige, att vi inte skall bry oss särskilt mycket om salmonellan och att vi inte skall ha samma höga ambitionsnivå som vi hittills haft när det gäller provning av ny teknik. Jag skulle gärna vilja ha svar på mina frågor, och jag är rätt säker på att också andra vill att frågorna besvaras. Min uppfattning är nog inte att det förslag som regeringen lagt har mött så mycket kritik. Det har förvisso mött kritik, och den kritiken har varit högljudd. Men det faktum att Gudrun Lindvall är missnöjd betyder inte att alla är missnöjda. Tvärtom har vi mött stor förståelse och sympati för förslaget såväl från producenter som har frigående höns och andra producenter som från många andra håll i samhället. Jag är övertygad om att det här är ett konstruktivt sätt att arbeta för en förändring och en förbättring av värphönsens villkor. Även Gudrun Lindvall kan väl konstatera att vi inte har nått så långt hittills. Det är viktigt att vi nu tar stora steg för att komma vidare, och det gör vi med det här förslaget. Som sagt: Jag vill gärna ha svar på mina frågor.
Herr talman! Jordbruksministern skall få svar på sina frågor. Faktaunderlaget i min motion är faktagranskat av två professorer, Bo Algers och Ingvar Ekesbo. Jag vet inte om det är vanligt att se till att man får sitt faktaunderlag så väl granskat som jag gjort i det här fallet. Eftersom jag är naturvetare tycker jag att det är ganska intressant med just fakta. Både professor Bo Algers och professor Ingvar Ekesbo kan garantera att faktaunderlaget är helt riktigt. Det finns ingenting i min motion som faktamässigt är fel. När det gäller många av de övriga frågor som Annika Åhnberg tog upp kan jag säga att vi har fått ett svar. Vi har nämligen fått veta att dispenserna skall få finnas kvar tills man vet om modifierade burar kan godkännas eller inte. Det är vad Annika Åhnberg sade i en replik till Maggi Mikaelsson. Jordbruksutskottet kan se ett litet problem här. Har man fått dispens för konventionella burar gör man en rejäl ekonomisk förlust om man i stället upplåter utrymmet för modifierade burar. Om en burhållare som har konventionella burar ställer in modifierade burar i ett utrymme där vederbörande i dag har 2 000 höns går det att få in endast 1 600 höns, dvs. 400 höns färre. Det innebär att man på nämnda yta förlorar 56 000 kr, enbart sett till äggpriset. I dag får en producent som går in i provning av ny teknik 20 000 kr som en sorts kompensation för merarbete. Tror jordbruksministern verkligen att producenterna går in på den här provningen? Eller skall det vara som tidigare, dvs. att bara nya producenter som skall testa systemen? Om det är så, Annika Åhnberg, kommer de facto alltfler höns i framtiden att sitta i bur - antingen i en konventionell bur eller också i en modifierad bur. Kommer det att bli tillåtet för dem som i dag har dåliga konventionella burar att före den 1 januari 1999 byta ut dem mot bra konventionella burar?
Herr talman! Gudrun Lindvall kan gömma sig bakom ryggen på hur många professorer hon vill. När jag läser Miljöpartiets motion konstaterar jag i alla fall att man handskas tämligen vårdslöst med fakta. Dessutom svarar Gudrun Lindvall inte på mina frågor: Är det Miljöpartiets uppfattning att vi skall införa näbbtrimning i Sverige? Skall vi inte bry oss särskilt mycket om att ha höga krav när det gäller salmonellafrihet? Skall vi sänka kraven i vår nya teknikprovning så att vi går ifrån detta med att ha tydliga och mätbara parametrar? Tyvärr har jag inte fått svar på de frågorna. Frågorna kvarstår dock, så det är fullt möjligt att besvara dem i annat sammanhang. Gudrun Lindvall går också in på den mera tradionella lönsamhetsdiskussionen. Ett av problemen där är ju att de dyrare och mindre storskaligt producerade äggen haft svårt att hävda sig på marknaden gentemot ägg producerade med traditionell burhönshållning. För dessa har man kunnat hålla nere kostnaderna på ett annat sätt. I lönsamhetsdiskussionen har jag bara svaret att vi när det gäller djurskyddet måste hjälpas åt med att omsätta vår höga ambition i praktiskt handlande. Det går inte att förneka att det blir mera kostsamt att producera mera småskaligt. Producenterna är säkert beredda på att göra det, men är konsumenterna beredda att betala för det? Jag tror dock att det skulle vara möjligt att ge god information till konsumenter. I övrigt kan jag bara hänvisa till det investeringsstöd som finns och till de regler och villkor som kommer att gälla avseende möjligheterna för den som i dag har en befintlig produktion att göra investeringar. Villkoren för detta investeringsstöd är alltför detaljerade för att jag skall hinna gå in på dem i ett kort inlägg i en riksdagsdebatt.

Herr talman! Då vi i dag behandlar jordbruksutskottets betänkande baserat på regeringens skrivelse om alternativ till traditionell burhållning av höns har vi att göra med en ovanligt svår fråga. Då burhönsförbudet den 26 maj 1998 beslutades här i riksdagen insåg den dåvarande majoriteten uppenbarligen inte hur svårt det skulle bli att i praktiken förverkliga beslutet. Att vi nu, nästan nio år senare, inte kommit så värst mycket längre, trots flera kontrollstationer under resans gång, klargör bara hur viktigt det är att riksdagens beslut baseras på realistiska förutsättningar. Man kan aldrig så att säga springa ifrån den praktiska verkligheten. Oftast misslyckas man när man försöker göra det. Detta bekräftas klart av resultat som vi hittills sett i detta svåra ärende. Vi moderater insåg problemen redan 1988. Även den gången var jag moderat talesman. Jag kan citera ur protokollet vad jag sade: "Dagens svenska äggproduktion bedrivs huvudsakligen i bursystem. Detta system har starkt kritiserats på olika håll, främst på grund av att det inte anses i tillräcklig utsträckning kunna tillgodose djurens grundläggande rörelsebehov. I sammanhanget bör dock konstateras att kravet från samhällets sida om rationalitet, god djurhållning, hög kvalitet på äggen samt mindre användning av antibiotika tillsammans har lett till att äggproduktion främst företas i bursystem. När man nu från samhällets sida hastigt gör helt om måste näringen ges tid, tänka efter, analysera, se helheten osv. innan man går vidare. Det gäller att hålla öppet för olika lösningar och se vad det kan innebära med hänsyn till de olika effekterna på miljö, hälsa och produktkvalitet. Nuvarande burhönssystem" - detta sade jag alltså 1988 - "kan ge anledning till viss kritik vad gäller rörelsebehovet. Dock bör konstateras att det för närvarande inte finns några alternativa system färdigutvecklade, i varje fall inga som leder till bättre förhållanden för vare sig höns eller produktion. Försök som pågår inriktas för närvarande på utveckling av de nuvarande bursystemen, så att djurens beteendebehov på olika sätt kan tillgodoses i större utsträckning. Undersökningar har gjorts och görs också i fråga om stallar för golvhöns. Höns i stort antal på golv medför en betydligt sämre djurhälsa. Det skulle också bli svårt att stoppa sjukdomsspridning utan att använda antibiotika i fodret. På 1940 och 1950-talen var dödligheten i sådana besättningar faktiskt mycket hög. Höns i stora flockar utsätts nämligen för ett socialt tryck. Följden blir att en del utestängs från foder och vatten, andra får hackskador, och kannibalism uppstår ofta. Det finns risk för att ett system utan burar fordrar avnäbbning och antibiotika i fodret för att klara en något så när acceptabel djurmiljö. En snabb avveckling av burhönshållningen innan bättre alternativ är tillgängliga gagnar inte hönsen. Om ett förbud införs kommer ingen utveckling att ske. Åtskilliga producenter skulle troligen köra på så länge det går med nuvarande system och sedan lägga av för gott inför 1999. Ett förbud mot burhöns leder ofelbart till ett importberoende och då av ägg producerade på det sätt som man vill förbjuda i Sverige, av burhöns med hjälp av antibiotika osv. Det vore såväl moraliskt som etiskt stötande. Enligt vår mening måste nya system för hönshållning uppfylla vissa villkor. Systemen får inte försämra miljön för hönsen, t.ex. genom antibiotika generellt i fodret eller avnäbbning. Äggens hygieniska kvalitet får inte bli sämre, och arbetsmiljön får inte bli lidande. Vi anser också att märkningssystem måste till i framtiden där man talar om hur och var äggen produceras - det må gälla i utlandet eller i Sverige - om äggen producerats av golvhöns, av burhöns eller på något annat sätt i mindre skala. Ett ökat konsumentinflytande över produktionsmetoder skulle då förhoppningsvis komma till stånd." Vi moderater tog då upp hela problematiken med äggproduktionen i en reservation som vi ville ge regeringen till känna. Jag konstaterar att först nu har andra partier insett situationen. När vi ånyo behandlat ärendet i jordbruksutskottet kan konstateras att nuvarande socialdemokratiska regering, till skillnad från s-regeringen 1988, i denna fråga blivit mera realistisk och verklighetsanpassad. Det är av detta skäl vi moderater har kunnat ställa oss bakom dagens betänkande. Förra gången riksdagen behandlade frågan i samband med kontrollstationen enades utskottet om att de förändringar som skulle genomföras inte fick leda till att svensk äggproduktion skulle riskeras att slås ut. Svenska konsumenter skulle även framdeles få god tillgång på svenska ägg, producerade med jämförelsevis högre krav på såväl inhysning och miljö som djurhälsa och produktkvalitet. Det nya i dag jämfört med 1988 är att Sverige är medlem i EU och därmed lever enligt EU:s marknadsordning. Svenska producenter lever på en öppen europeisk marknad med en tuff konkurrens. Vi kan alltså inte skydda svensk produktion som är dyrare i produktionskostnader, det måste vi alla inse. En viktig faktor inför utskottets ställningstagande efter förra kontrollstationen och även nu är svenska äggproducenters engagemang genom det omsorgsprogram som man nu startat. Man är beredd att göra allt vad som är rimligt möjligt för att få förbättringar för hönsen. Jag vill dock hissa en varningsflagg vad gäller utveckling av nya system. Vi bör inse att traditionell svensk forskning och utveckling lever i frihet att utveckla nya lösningar på olika områden i samhället, inte minst inom jordbruket och industrin. Då det gäller inhysningssystem för värphönsen är den möjligheten uppenbarligen begränsad. Det är olyckligt med hänsyn till att ännu inga nya lösningar fått godkännande. De viktigaste inhysningssystem som skulle kunna användas för höns i Sverige som Jordbruksverket redovisar i sin rapport är system för lösgående höns med hög eller låg beläggning, bursystem med traditionella eller modifierade burar samt dessutom storburar och småskaliga system. Det är fritt fram för vem som helst som vill starta äggproduktion med de lågbelagda systemen, men de högbelagda räknas som ny teknik och måste då prövas av Jordbruksverket. Ungefär 11 % av de svenska hönsen i inhysta i system där hönsen är lösgående. Resten av hönsen finns i traditionella burar. Bestämmelsen om att ny teknisk utrustning skall godkännas trädde i kraft 1990 med avsikt att begränsa spridning av nya system och anordningar till dess att de visar sig djurskydds och djurhållningsmässigt godtagbara. Jordbruksverket har givit dispens till en del försöksanläggningar med frigående höns. Det är uppenbart att det har varit för få, eftersom utvecklingen hittills inte tycks ha lett till några framsteg. Snarare är det så att Jordbruksverkets hållning har hämmat utveckling och initiativ vad gäller nya lösningar. De olika systemen har inte fått möjlighet att leva på sina egna meriter, till skillnad från alla andra områden i samhället. Mot den bakgrunden vore det önskvärt att nya idéer fick större möjligheter att utvecklas och hävda sig i konkurrensen. I ett land som hyllar principen om stor bredd i forskning och utveckling vore det naturligt att denna princip även gällde på detta område. Utskottet utgår ifrån att regeringen kontinuerligt följer upp hur Jordbruksverkets program för provning av ny teknik påverkar utvecklingen av nya system för inhysning av värphöns och vid behov vidtar åtgärder. I detta sammanhang torde det även vara väsentligt att bevaka hur de förändrade dispensmöjligheterna påverkar producenternas benägenhet att delta i utprovning av nya system. Det finns exempel på producenter som blivit förbjudna att fortsätta. Jag är rädd för att detta kan leda till problem. Är jordbruksministern beredd att bidra till att ytterligare nya tekniska lösningar kan få sin chans? När jordbruksministern säger att vi skall ta oss ur de mentala burar som vi själva satt oss i inger det vissa förhoppningar under den fortsatta resan in i framtiden. Gör jag en rätt tolkning? En annan viktig fråga enligt vårt synsätt är att konsumenternas fria val av produkt skall få en mer avgörande betydelse för den svenska äggproduktionens framtida val av produktionssystem. Det skulle vara intressant att ta del av jordbruksministerns syn på detta resonemang. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Jag vill ställa ett par frågor till Maggi Mikaelsson och Gudrun Lindvall. Har ni inte klart för er vad ert ställningstagande, om det fick riksdagens gehör, skulle leda till? Det skulle bli en mycket stark utslagning av den kvalitetsmässigt, jämfört med andra länders produktion, högtstående svenska äggproduktionen. Har ni inte klart för er att ert ställningstagande skulle leda till detta? Har ni inte klart för er hur många jobb som skulle försvinna från Sverige? Har ni inte klart för er vilka problem det i praktiken skulle skapa? Det skulle vara intressant att få besked om detta.

Herr talman! Ingvar Eriksson har fel när han säger som han gör. Han har antagligen inte läst den motion som Vänsterpartiet har skrivit ordentligt. Vi är fullt medvetna om de svårigheter som det innebär att direkt slopa burförbudet, eftersom man under åtta nio år har misslyckats med att hitta en lämplig och bra teknik. Därför har vi sagt att man måste öppna för dispenser på det här området. Vi har också en vision om hur det skall se ut i framtiden. När man nu håller öppet för burarna betyder det att man ger fel signaler. Näringen kommer att investera fast sig i ett annat system. Hur framtiden kommer att se ut är det svårt att sia om, både för Ingvar Eriksson och för mig. Vi kan ha olika uppfattningar om olika förslag. Jag har ett par frågor till Ingvar Eriksson som handlar om djurskyddslagen. Hur ser Ingvar Eriksson och moderaterna på detta med djurskyddslagen? Innebär den från konkurrenssynpunkt en fördel för äggproducenterna? Anser Ingvar Eriksson att den svenska djurskyddslagen medför ökade kostnader för de svenska äggproducenterna?
Herr talman! Efter att ha hört Maggi Mikaelssons tidigare debattinlägg kan jag inte ha någon annan uppfattning än att hon inte inser hur dagens verklighet ser ut. Hon lever i något slags förhoppning om att detta skall lösa sig bara man kan få gehör. Det är litet grand av populism, tycker jag. Det är alldeles uppenbart att tillämpningen av den svenska djurskyddslagen ger högre kostnader i produktionen. Det är lika uppenbart att om vi lyckas få konsumenterna att inse att det finns vissa fördelar både med djurskyddslagen och med de miljökrav som ställs, kommer detta att gå väl. Men vi lever i en helt ny situation där vi också måste ta hänsyn till situationen i vår omvärld. Det är mot den bakgrunden som vi måste vara realister och inse dagens situation. Det innebär inte att vi skall behöva göra avkall på vår djurskyddslag. Jag delar uppfattningen som har framförts från olika håll, att vi i EU skall arbeta för att få EU att ställa upp på de krav som vi anser vara riktiga. Men vi måste vara klara över att detta är ett långsiktigt arbete. Risken är stor att medan gräset växer så dör kon. Det är den realistiska syn som vi har på detta.
Herr talman! Innan jag svarar på den fråga som jag har fått vill jag ställa en fråga till Ingvar Eriksson. Delar Ingvar Eriksson min uppfattning att det egentligen är bättre att en myndighet fastställer bestämda krav som en verksamhet skall uppfylla när man prövar en ny teknik än att myndigheten går in och detaljstyr? Hade man gjort så i det här fallet hade man beslutat om fasta ribbor för vad som skall gälla. Sedan hade man kunnat släppa fritt för näringen att ta fram system som fungerar. Så gjorde man när det var fråga om ifall suggor skulle var fixerade eller inte. I det här fallet har det alltså skett en helt ny teknikprovning där myndigheten har gått in och detaljstyrt. Delar Ingvar Eriksson min uppfattning att detta egentligen bara har förlängt det hela och medfört att vi nu befinner oss i en situation där det är svårt att ersätta burarna den 1 januari 1999? Ingvar Eriksson undrade hur vi ser på framtiden. Jag är övertygad om att svensk äggnäring har en framtid. En av förutsättningarna är då att vi kan behålla salmonellakontrollen, dvs. de tilläggsföreskrifter som man i Sverige har för salmonella. Svensk buräggsproduktion skulle få mycket svårt att konkurrera med burägg från länder som har bättre förutsättningar, bl.a. ett bättre klimat. Andra länder har också en högre beläggningsgrad. Där krävs det 450 kvadratcentimeter för en höna medan det i Sverige krävs 600 kvadratcentimeter. I en totalt fri marknad i EU kommer svenska burägg att få mycket svårt att konkurrera med utländska burägg. Jag är rädd för att det kommer att bli samma situation som i dag råder för nötköttet. Därför anser vi från Miljöpartiet att så länge vi har "salmonellatullen" skall vi i Sverige ställa om till golvhönsproduktion. Vi måste få konsumenterna att inse att burar hör forntiden och inte framtiden till och att de inte skall befatta sig med burägg. Då skulle svensk äggnäring skulle kunna gå en bra framtid till mötes. Det skulle också bli möjligt för den svenska äggnäringen att börja exportera till dem som vill betala för djurskyddet.
Herr talman! Det är självklart att en myndighet skall följa regeringens och riksdagens beslut. Jag kan till viss del dela uppfattningen att Jordbruksverket har gjort vissa tolkningar som är diskutabla. Det var därför som jag i mitt anförande ställde frågan direkt till statsrådet om hon var beredd att följa upp det beslut som riksdagen nu skall fatta. Denna fråga har också tagits upp i betänkandet. Detta är mitt svar till Gudrun När det gäller svensk buräggsproduktion och dess möjlighet att konkurrera i framtiden delar jag uppfattningen att konkurrensen är tuff. Det kan bli svårigheter. Men vi har inte mycket att välja på i dag. Det råder fri konkurrens. Beträffande våra krav när det gäller salmonella och miljö i övrigt är det alldeles uppenbart att trenden inom EU i dag är att man går i Sveriges riktning. Vi känner till de alarmerande situationer som har inträffat med galna ko-sjukan, salmonellan och svinpesten. Det har lett till en ökad medvetenhet och ett ökat intresse för hur vi agerar i Sverige. Jag ser fram emot detta med vissa förhoppningar om att vi skall kunna utnyttja den svenska modellen för export i framtiden. Det är en förhoppning som jag när. Men, som sagt, vi måste vara realistiska i dagssituationen.
Herr talman! Miljöpartiet har slagit larm om detta med salmonellaprovtagning just därför att vi vill värna den svenska äggproduktionen. Det är alarmerande när Jordbruksverket går ut till länsstyrelserna och veterinärer och kräver att de skall kontrollera att äggproducenterna följer de lagar som gäller för salmonellakontroll. Jag har förstått att det finns en del äggproducenter som har givit upp och som inte tror att Sverige kommer att få behålla den tilläggsgaranti som man har för salmonella. Jag anser att det vore en katastrof, inte bara för äggnäringen utan även för annan produktion inom jordbruket. Är vi överens om att salmonellagarantierna gör att vi inte har en fri marknad? Det kan inte komma in ägg från Holland och Tyskland just därför att dessa ägg inte klarar salmonellakontrollen. Är vi överens om att den konkurrens som äggproducenterna i Sverige i dag utsätts för kommer från Finland? Kan vi vara överens om att vi under den tid som vi har dessa salmonellagarantier skulle kunna - utan att äggnäringen riskerar att slås ut - ställa om äggnäringen till golvhönsproduktion? Därmed skulle man kunna skapa den skillnad mot konventionellt lantbruk som är en förutsättning för att jordbruket skall kunna leva kvar i Sverige. Det har visat sig att skillnaden mellan konventionellt svenskt producerat livsmedel och konventionellt utländskt producerat livsmedel värderas inte riktigt av konsumenterna. Skillnaden är för liten. Förutsättningen för att den svenska äggnäringen skall kunna bli kvar är att man säljer på kvalitet. En del av denna kvalitet är just ett högt djurskydd. Kan vi vara överens om att än så länge har den svenska äggnäringen en väldigt speciell situation?
Herr talman! Javisst, den svenska äggnäringen har en speciell situation, men vi har ju försatt den i denna situation. Den svenska äggnäringen står inför enorma utmaningar, och det har den gjort ganska länge. Det är inte alls konstigt att en del producenter redan har gett upp. Genom det beslut som vi fattar i Sveriges riksdag i dag tror jag att vi ger svenska äggproducenter något av ett nytt hopp. Däremot tror jag inte att vi kan utnyttja den här perioden då vi har fördelen att ha kvar salmonellakontrollen för att ställa om produktionen från bur till golv. Det är orealistiskt, och det måste även Gudrun Lindvall inse. Jag och det parti som jag tillhör är för mångfald. Vi vill jobba för att konsumenternas fria val skall kunna medverka till att indikera de produktionssystem som producenterna kommer att kunna välja i framtiden. Det är avgörande att konsumenterna på en fri marknad får sin chans. Det är min uppfattning, och jag hoppas att också majoriteten av kammarens ledamöter har densamma.
Herr talman! Jag tycker att Ingvar Erikssons anförande väcker en fråga. Var det fel att för tio år sedan ha höga ambitioner och stora visioner om målet med den nya djurskyddslagstiftningen? Det fanns en viss ton av självbelåtenhet i Ingvar Erikssons anförande, att moderaterna minsann alltid har insett att detta är omöjligt, vilket man är stolt över. Jag delar inte den moderata uppfattningen. Det var rätt att ha visioner och höga ambitioner, och jag tycker att det är rätt i dag också. Vi tvingas konstatera att vi under dessa tio år inte har hunnit så långt som vi hade velat för att kunna förena förändringen av systemet med en god djurhållning, som vår djurskyddslag kräver. Men självfallet är ambitionerna fortfarande lika höga - vi skall nå målet. Det finns ett risk för inslag av självuppfyllande profetia i just det förhållningssätt till utvecklingen som Ingvar Eriksson gav uttryck för. Under de gångna åren har det lagts ned mycket möda, bl.a. från det parti som Ingvar Eriksson tillhör, på att misstänkliggöra och framhålla hur omöjligt det är att vi någonsin skulle kunna klara av målet att förändra äggproduktionen och djurhållningen inom den. Det är beklagligt, därför att om det är någonting som kan leda till att vi inte lyckas, så är det just att redan från början ha inställningen att vi kommer att misslyckas. Det ökar inte precis våra förutsättningar att nå målet. Men nu är det allvar. Det hoppas jag att såväl Moderata samlingspartiet som alla andra inser. Jag vet att producenterna runt om i vårt land inser det. Höga krav på djurskydd är någonting som hör verkligheten till. Konsumenter kommer att ställa kraven ännu mer högljutt i framtiden än man gör nu. De producenter som inte förmår att rätta in sig efter detta kommer inte att ha någon plats på marknaden. Det är min bestämda övertygelse. Jag tror att alla måste ha klart för sig att den utveckling som vi nu går in i inte ger någon möjlighet att slå sig till ro och tro att saker och ting kan förbli som de har varit. Jag tror som sagt också att producenterna runt om i vårt land fuller väl är medvetna om att det som nu krävs av dem är ett helhjärtat engagemang i det förändringsarbete som skall genomföras. De vet också att det inte blir lätt. Att det inte blir lätt kan vi alla vara övertygade om, men det kommer att gå. Om vi samarbetar bra har vi möjlighet att klara denna omställning, vilket är det viktiga. I frågan om salmonellaprovningen vill jag bara säga att det inte är någon typ av övergångsgaranti, utan det är en garanti som vi har inom EU-systemet att vi kan hävda vår salmonellafrihet. Men självfallet måste vi ha lika hög ambitionsnivå själva som vi har på det som vi importerar. Därför är det naturligtvis oerhört viktigt att salmonellaprovtagningen fungerar.
Herr talman! Statsrådet var litet ironisk mot mig för att jag skulle ha verkat självgod. Jag tycker att det är ganska ovanligt att man i en fråga, som har ventilerats så mycket, nästan tio år senare kan hålla i princip samma anförande. Även statsrådet måste ju inse att det är ganska märkligt att det inte har kunnat hända mer, trots stora ansträngningar från alla sidor under alla dessa år. Därför tyckte jag att det var logiskt att jag påminde om detta, inte minst därför att vi ännu inte är framme. Det gäller, fru statsråd, att man som politiker försöker att vara realistisk och ser den praktiska verkligheten och dess möjligheter att åstadkomma förbättringar. Vi är precis lika angelägna om att upprätthålla en hög nivå när det gäller djurskyddet och skötseln av våra djur. Men jag tror att det är ganska klokt att vara litet försiktigt. Jag tycker ändå att det har tagits ett rejält steg framåt, inte minst från regeringspartiets sida som visar en helt annan attityd än man gjorde på Hellströms tid då man i stort sett presenterade en djurskyddslag som en 80-årspresent till en rekorderlig gammal dam. Det, menar jag, är inte realism. Det gläder mig att regeringspartiet nu äntligen har kommit ur denna fälla. Det är ett hälsotecken. Jag hoppas att den attityden skall få fortsätta.
Herr talman! Om det verkligen vore så att ingenting hade hänt under de tio åren, vore det i sanning märkligt. Det vore inte heller roligt. Jag tycker att Ingvar Eriksson i anständighetens namn kunde hålla med om att det inte är roligt att ha fått rätt i denna fråga, för det är ju faktiskt fråga om ett gemensamt misslyckande. Det hade ju varit roligare och bättre om Moderata samlingspartiet hade haft helt fel och vi redan nu hade kunnat genomföra beslutet såsom det ursprungligen var tänkt, eller hur Ingvar Eriksson? Men det är faktiskt inte så att dessa år har varit bortkastade. Vi har lärt oss en hel del. T.ex. har vi kommit till insikt om att det inte enbart är en fråga om inhysningssystemet. Vi måste lägga betydligt mer möda på att fundera över avelsarbete och fodersammansättning. Det faktum att det under tio år har forskats så mycket på detta område är ett av skälen till att vi nu kan definiera åtminstone tre viktiga funktionskrav, som vi alla är helt överens om måste ingå för att vi skall kunna säga att vi tar steg i rätt riktning och att hönsen får möjlighet att uträtta viktiga naturliga behov. Värpbräde, sandbad och sittpinne är faktiskt resultaten av att vi har lärt oss någonting. Bortkastade har alltså inte de tio gångna åren varit. Men det har inte gått tillräckligt fort.
Herr talman! Jag tycker inte att jag har slagit mig för bröstet och tyckt att det är roligt att vi har fått rätt i den här frågan. Jag menar bara att det är beklagligt att vi har varit ensamma om att vara realister. Det vore konstigt om jag inte fick möjlighet att tala om det här. Sedan är jag beredd att hålla med om att det faktiskt har hänt en hel del. Det vore ju väldigt märkligt om det inte skulle ha hänt någonting när det gäller tankar på nya lösningar, hur man genom avel skall få fram nya höns osv. Det är helt uppenbart att man förhoppningsvis kommer att ta intryck av detta på den fortsatta vägen framåt. Som bekant har jag yrkat bifall till regeringens skrivelse. Men jag hissar en varningsflagg för den begränsade möjligheten för nya innovatörer, som har nya idéer, att komma fram med förslag till ytterligare nya lösningar. Jag tycker att vi borde vara litet öppna för dessa och inte begränsa handlingsfriheten. Jordbruksverket har redan i flera fall varit en begränsande faktor som är litet oroande. Det är därför jag frågar om statsrådet är beredd att följa utvecklingen i enlighet med utskottets utlåtande, så att vi verkligen kan komma fram till lösningar så snabbt som möjligt. Jag hade också en fråga som statsrådet inte svarade på. Den gällde huruvida konsumenternas fria val kan få ökat utrymme när det gäller möjligheten att välja produktionssystem framöver.
Herr talman! Jag är inte riktigt säker på att jag har förstått vad Ingvar Eriksson syftar på. Men om hans avsikt är att vi skall gå ifrån den nya teknikprovningen med dess tydliga och precisa regler för vad nya system måste leva upp till, vill jag säga att jag inte är beredd att göra den typen av förändringar. Avsikten med skrivelsen och med förändringen av texten i förordningen har just varit att öppna möjligheterna för ett friare tänkande och mer kreativitet när det gäller att arbeta fram nya system. När det gäller konsumenternas möjligheter, menar jag att det märkningssystem som införs från årsskiftet är ett viktigt underlag. En annan viktig åtgärd är de resurser som jag i dag inte kan precisera, men som också berörs i skrivelsen och som vi inom en snar framtid kommer att precisera. Dessa resurser kommer att möjliggöra att man går ut med ökad information till konsumenterna. Jag delar uppfattningen att det är oerhört viktigt med konsumenternas fria val.

Herr talman! Vi debatterar här i dag, och har gjort under ett par timmar, en skrivelse från regeringen där jordbruksministern beskriver hur man på ett bättre sätt än hittills skall kunna infria den djurskyddslagstiftning som vi faktiskt har haft i snart tio år nu. Jag kan inledningsvis säga att vi från Centerpartiets sida stöder den inriktning som skrivelsen har och de åtgärder som regeringen avser att vidta. Den diskussion som uppkom här mellan Ingvar Eriksson och jordbruksministern om huruvida det var ett bra beslut som fattades 1988 eller inte är också i och för sig intressant. Det är alldeles klart att den svenska djurskyddslagstiftningen har varit mycket värdefull ur väldigt många synpunkter. Sedan kan man diskutera om regeringens sätt att försöka förverkliga djurskyddslagstiftningen 1988 i alla stycken var perfekt. Det var den uppenbarligen inte, för då hade vi inte varit i den här situationen. Skillnaden mellan då och nu i det här avseendet är, tror jag, att det då inte fanns någon ordentlig dialog mellan Jordbruksdepartementet och näringen i den här frågan. Det finns det nu. Det skapar förutsättningar för att vi skall kunna få en bättre lösning på problemen. Nu öppnas också, som jordbruksministern nyligen sade, möjligheten för ett litet vidare tänkande utan att man för den skull har sagt hur det kommer att bli. Vi vet inte hur det kommer att bli förrän vi har sett om de system som kan komma till stånd är gångbara. I botten för hela den här diskussionen har vi en djurskyddslagstiftning där vi ställer krav på att djuren skall ha goda förutsättningar. De skall kunna ha ett naturligt beteende. De skall vara friska, och vi skall sköta dem på ett bra sätt. Vi har i botten också att det skall finnas krav på arbetsmiljön, så att de som jobbar med det här också mår bra. Det är viktigt för ett gott resultat, och också för att djuren skall må bra, att de som sköter dem trivs med sin tillvaro. Annars blir helheten inte alls bra. Vi ställer krav på att man i verksamheten inte använder mediciner, kemikalier och annat som kan bli negativt för konsumenten eller för miljön. Vi ställer också krav på att verksamheten i övrigt inte får ha negativa inverkningar på miljön. Det finns ganska stora begränsningar och krav i det avseendet. Vi har vidare den målsättningen att vi skall ha en svensk äggproduktion. De åtgärder vi vidtar, skall inte innebära att konsumenterna i framtiden inte får köpa svenska ägg. Vi skall försöka bedriva en politik som skapar förutsättningar för att det inte blir på det sättet. Den djurskyddslag vi antog 1988, har vi försökt förverkliga på det här sättet under dessa år. Men vi har inte lyckats komma fram till hur vi skall ha det med värphöns. Vi har haft ett antal system under utprovning. Jag tror att det är väldigt viktigt att man gör detta på ett sådant sätt att de producenter som sedan skall investera i de nya systemen inte skall behöva ta de stora smällarna och riskerna. Vi skall ha system som redan från början är så pass väl utprovade att vi vet att de kan fungera. Sedan är det naturligtvis så som flera här har sagt, att det inte bara är systemet i sig som bestämmer om det här går bra. Det är naturligtvis också allt runt omkring. Det handlar om vad vi använder för djur, vad vi använder för foder, hur vi sköter djuren och vem det är som sköter dem. Vi kommer att få varierande resultat hur vi än bär oss åt, men det måste finnas en grundläggande säkerhet i att de system som vi sjösätter och skall använda oss av är sådana att vi med förtroende kan rekommendera människor att investera i dem. Det är nästa problem. Det är ju inte så att vi får nya system bara genom att knäppa med fingret. Det är producenter, enskilda människor, företagare, som skall investera pengar i det här, och det rör sig om ganska stora pengar. Att skifta från den burhållning av höns vi har i dag tar tid, och det kräver ganska stora investeringar. Därför måste det också finnas en tillräckligt lång tidsrymd då det är möjligt att ge dispenser för de system vi har i dag. Vi bör få möjlighet att gå in i ett nytt system utan att rasera det vi har och sedan ingenting ha ett tag, för att sedan försöka bygga upp något nytt. Det tror jag inte att vi kommer att kunna göra. Jag sade inledningsvis att en av skillnaderna mellan nu och 1988, när vi fick den förordning som regeringen skrev då, är att vi har en dialog mellan näringen och regeringen. Jag tycker att det är väldigt viktigt att det är på det sättet. Jag tycker att det är väldigt bra att äggproducenterna har ändrat sitt arbetssätt för att försöka vara med och lösa problemet i stället för att säga att det inte går. Vi är på talefot med varandra nu, och det tror jag är den viktigaste förutsättningen för att det här skall lyckas. Nästa sak är naturligtvis att konsumenterna köper svenska ägg. Det är inte självklart att de gör det. Det har ju visat sig att när finska ägg kommer in, och de är billigare, så köper konsumenterna dem. Då skapar man problem på den svenska marknaden och lönsamhetsbekymmer för de svenska äggproducenterna. Detta kan naturligtvis inträffa även fortsättningsvis. Därför är det viktigt med det som har varit uppe här, och som jordbruksministern har sagt att det kommer mer av, nämligen information och märkning. Detta bör ske på ett sådant sätt att den svenske konsumenten vet vad det är som saluförs, och vilka fördelarna med de svenska äggen är. På det sättet skapas förutsättningar för de nya systemen. Konsumenten kommer naturligtvis att vara viktig i det här sammanhanget. I den här debatten har det också kommit upp ett förslag om att man skall återremittera ärendet. Det tycker jag inte att det finns någon som helst anledning att göra, utan det är viktigt att vi nu får ett beslut. Hade man kunnat önska något, hade det väl varit att beslutet kommit ännu tidigare. Då hade vi haft ännu mer tid på oss. Jag tror att det är viktigt att vi fattar beslut nu. Egentligen är det inte så mycket fråga om att vi fattar beslut här i riksdagen. Det är snarare så att vi godkänner den inriktning som regeringen säger sig vilja ha. Det tror jag är viktigt att vi gör nu, så att det blir gjort, och så att vi kommer i gång med att jobba med de här frågorna och med att lösa de problem som finns. Det här innebär inte, som någon har sagt, att vi bara godkänner höns i bur. Det som står i skrivelsen om alternativa burar innebär att det kan tänkas att höns kan vara i alternativa burar om desa uppfyller de krav som ställs. Jag tror att det är mycket mer förnuftigt att ställa krav på hur ett system skall fungera än att vi här skall sitta och bestämma exakt hur det skall se ut. Det klarar vi inte. Däremot kan vi ställa upp krav, och det görs på det här sättet. Det tror jag är viktigt. Fru talman! Med det här yrkar jag bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 9.

Fru talman! Jag fick inte tid att svara på de frågor jag fick av jordbruksministern i replikerna. Därför tar jag chansen nu. Miljöpartiet vill inte ha näbbtrimning. Det tycker jag är ganska självklart. Den enda som över huvud taget har tagit upp det här med näbbtrimning eller näbbamputation i diskussionerna är faktiskt jordbruksministern. Det är litet oroande, tycker jag. Många som hade burar ansåg då att det var omöjligt att ta bort detta, men det gick. Bl.a. professor Ekesbo, som jag refererade till tidigare, kunde visa att man i vissa landsändar trimmar näbbar och i andra inte, och det var samma goda resultat. Detta behövdes alltså inte. När det gäller salmonellaprovtagningar anser vi i Miljöpartiet att det är oerhört viktigt att Sverige får behålla sina salmonellaundantag. Jag kan läsa ur det papper som Jordbruksverket har skickat ut till länsstyrelserna: Sverige har av EU erhållit ett bra skydd för vår svenska salmonellakontroll i form av s.k. tilläggsgarantier. Inom EU diskuteras nu en förlängning av dessa garantier. I den diskussionen har vissa medlemsstater ifrågasatt delar av det svenska provtagningsprogrammet för fjäderfä. Delvis av denna anledning har EU-kommissionen beslutat att på plats inspektera hela det svenska salmonellaprogrammet. Vi har alltså inte, tvärtemot vad jordbruksministern säger, garantier för all framtid. I så fall har Jordbruksverket helt fel, och jag förmodar att man vet vad man talar om. Dessa salmonellagarantier kommer att omprövas. Många länder ser också att det är litet underligheter i den svenska salmonellakontrollen. Man kan se att det finns en hel del tveksamheter; det står också i detta papper. Många sköter inte det här. Enligt uppgifter från er är det i vissa län fortfarande en mycket stor andel av besättningarna i vilka provtagning inte sker på föreskrivet sätt. Vi kan också se att svenska foderfabrikanter använder salmonellakontaminerade foderpartier. Man behandlar dem förvisso, men man använder dem. Detta har många länder ifrågasatt. Det finns anledning att se upp. Jag hoppas verkligen att det här kommer att åtgärdas. När det gäller Marielundsystemet, ett av de system som har testats, kan man titta på s. 4 i bilaga 2:2. Det står att Marielund i kommersiella anläggningar bara har testat en hybrid, LSL. En insättning har varit en brun hybrid, nämligen Lohman Brun, men det var på SLU, på institutionen. Det är det som jag har sagt hela tiden i debatten. Läs på s. 4 i bilaga 2:2! Oli-Voletage och Vencomatic har också testat andra hybrider. Jag är glad över att jordbruksministern nu talar om att vilka resultat man får beror mycket på hybrid och foder.

Fru talman! Låt mig helt kort säga att Gudrun Lindvalls argumentation är ohederlig. Det är nämligen ohederligt att i motionen, i diskussioner och i andra sammanhang redovisa undersökningar och resultat som bygger på att man har näbbamputerat höns men inte redovisa att det är de siffror som man tar som belägg för att det är möjligt att göra på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige. Det är ohederligt, därför att den outtalade förutsättningen är ju att man då också accepterar den näbbamputation som var förutsättningen för dessa försök där man har fått fram andra siffror på dödlighet i golvhönshållning respektive burhönshållning. Den här undersökningen, som Gudrun Lindvall refererar till, är det möjligt att spåra ursprunget till. I övrigt svänger hon sig ganska vidlyftigt med siffror som man inte av motionen kan utläsa varifrån de kommer. Men när det gäller den undersökning som man kan spåra hennes siffror till var de höns som fanns i golvhållningssystemet kraftigt medicinerade mot olika typer av sjukdomar och problem som kan uppstå i golvhönshållning. Det var en av orsakerna till att hönsen hade ett mer dämpat beteende. Jag tycker att det är viktigt att föra den här diskussionen. Vi kan fundera över varför vi inte har kunnat godkänna de storskaliga golvsystemen. Då är det angeläget att man har klart för sig att det inte är för att vi vill krångla till tillvaron för dem som vill att hönsen skall ha det bra utan därför att dessa system inte uppfyller de höga kraven på djurskydd och djurhälsa. Jag är inte beredd att göra avkall på de kraven, Gudrun Lindvall. Min fråga kvarstår: Är Miljöpartiet berett att göra det?
Fru talman! Svaret på frågan är: Nej, vi är inte beredda att göra avkall på djurskyddet. I min motion står också redovisat en undersökning från Funbo-Lövsta i Sverige, utan näbbamputation. Man kan se att dödligheten redovisas till 2,8-8,1 för vita hybrider och 11,4 för bruna hybrider. Den här skillnaden på dödlighet mellan vita och bruna hybrider finns alltså också i Sverige. Det här gällde burar. Så här höga siffror för burar - 11,4 % - redovisas inte i den skrivelse som har kommit i år. Där är det helt andra siffror. Där rör det sig om 3 %. Men det finns alltså exakt samma skillnader i svenskt material. När det gäller näbbamputation jobbas det intensivt. Näbbamputationen kommer att försvinna i Schweiz; det är helt klart. Även i Tyskland diskuterar man nu att ta bort näbbamputationen. Det är mycket bra, eftersom den inte behövs. Den behövs inte på golv heller. Det fungerar om man ser till att man har fungerande hybrider och en lagom täthet. Jag tror inte att tätheten kommer att vara så hög som 18 höns per kvadratmeter. Jag tror också att Jordbruksverket bör göra en översyn - som jag har förstått är på gång. Man kanske först skall godkänna de högintensiva systemen för vita hybrider. Där fungerar det uppenbarligen. Vad gäller Marielundsystemen är det inte för hög dödlighet i de kommersiella anläggningarna. I ett fall har man litet högre siffror, men det fungerar. Om man tittar på de vita hybrider som har testats i Oli-Voletage ser man att det fungerar där också. Det är kanske dags att börja se över de vita hybriderna i första hand. När det gäller dem skall man godkänna. Men jag är inte säker på att tätheten skall vara 18 höns per kvadratmeter. Den kanske skall vara betydligt lägre. Om man läser det material som finns kan man inte ensidigt säga att djuren har det dåligt på golv och bättre i bur.
Fru talman! Man kan, om man är intresserad av att vara saklig, av ett stort antal undersökningar utläsa att problemen i golvhönshållningen är mycket stora. Därför är det fullt befogat att kräva ytterligare resultat och en ny teknikprovning med en så hög ambitionsnivå som vi har innan man kan fatta beslut om de nya systemen. Det förvånar mig att ett parti som utger sig för att vara en varm anhängare av höga ambitioner när det gäller djurskydd i praktiken visar sig vara det parti som är berett att tumma ganska rejält just på den ambitionen. I den undersökning som Gudrun Lindvall nämner om en dödlighet i bursystem på 11,4 % redovisas en dödlighet i golvsystem på 45,3 %. Såvitt jag kan förstå är det en siffra som är betydligt högre än 11,4. Det är viktigt att Miljöpartiet, om man nu inte är beredd att göra avkall på de höga kraven på djurskydd som vi har i Sverige, också inser att de problem som vi beskriver finns i verkligheten. Om man vill upprätthålla höga krav på djurskydd och god djurhälsa måste man se till att de problemen löses. Gudrun Lindvall sade i sitt första anförande här i dag att Miljöpartiet inte accepterar att hönsen hackar på varandra. Tyvärr har inte hönsen hört det, eller så rättar de sig inte efter Miljöpartiet. Vi kan inte tvinga på dem våra politiska önskemål. Vi kan lära oss hur höns beter sig. Vi kan lära oss att anpassa våra system till dem. Men vi kan inte göra det genom att låtsas att verkligheten är en annan än vad den faktiskt är. Det är vad Gudrun Lindvall och Miljöpartiet försöker göra.
Fru talman! Nej, det försöker vi inte göra. Vi har försökt göra någonting som Jordbruksverket skulle ha gjort, nämligen en seriös bedömning av det material som man har efter alla år. Man skall fundera på precis det som Annika Åhnberg sade för ett par inlägg sedan: Är det hybriden som avgör vilka resultat man får? Är fodersammansättningen viktig? I dag försöker man ta fram ett foder som är bättre anpassat till bruna höns på golv. Jag har också förstått att Jordbruksverket håller på att se över dessa kriterier. Man skall se om man skall ha dessa parametrar i kommande ny teknikprovning. Hur kommer den nya teknikprovningen att se ut? Man säger att man t.ex. skall ta hänsyn till det som handlar om foder och hybrider. Vid en ny teknikprovning finns det en fas där man försöker se vilka problem som finns, en fas när man försöker hitta åtgärder mot dessa och en fas när man ser hur det ser ut när man har hittat åtgärderna. Vi anser inte att detta har gjorts i det här fallet. I regeringens skrivelse redovisar man t.o.m. siffror från den allra första insättningen som en ny äggproducent hade. Dessutom var det en insättning som inte skulle ha varit med i en ny teknikprovning, eftersom hönsen gick ute. Det är också mycket märkligt att sådana saker som fel foder, fläktbrott och råttgift inte har sorterats bort. När det gäller ny teknikprovning håller vi med professor Bo Algers som säger att vi i dag har så stor kunskap att vi kan använda de högintensiva systemen. Men, återigen, vi skall se till att beläggningen är mindre än 18 höns per kvadratmeter, och jag är övertygad om att man skall se över vilka regler som skall gälla för olika hybrider. Jag tror inte att det är riktigt att ha exakt samma förutsättningar och regler för alla hybrider, eftersom det visar sig att de vita hybriderna fungerar betydligt bättre än de bruna. Tyvärr har handeln fått för sig att det skall vara bruna ägg om det skall heta sprättägg. Jag hoppas att vi gemensamt kan verka för att handeln och konsumenten inser att vita höns som lägger vita ägg har samma rätt till en bra djurmiljö som bruna höns som lägger bruna ägg.
Fru talman! Jag tror att vi kan fortsätta den här diskussionen länge utan att i sak komma särskilt mycket längre än vi nu har gjort. Jag vill bara säga att Jordbruksverket gör seriösa bedömningar, till skillnad från Gudrun Lindvall och Miljöpartiet. Jag vill också säga att vi inte på något sätt är oeniga om att det finns andra orsaker till problemen än systemet i sig. De orsakerna kan vara fodersammansättning eller en bristfällig avel som gör att de hybrider man använder inte fungerar bra i de här systemen. Det har vi inte varit oeniga om. Men vad jag har sagt är att konsekvenserna, oavsett orsakerna, blir förödande i ett storskaligt golvsystem. Därför måste nyteknikprovningen fortgå, och man måste ha tillräckligt många omgångar som fungerar bra för att kunna godkänna ett system. Detta utesluter på inget sätt att man arbetar för att förbättra aveln och förbättra fodret - tvärtom. Det är fullt förenligt, det är möjligt och det är t.o.m. önskvärt om vi skall kunna nå målet med den här utvecklingen.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3 till det här betänkandet. Betänkandet berör en del aktuella livsmedelsfrågor. De flesta frågorna tas upp på ett bra sätt. I något fall vill dock Centerpartiet gå längre - det gäller salmonellakontrollen. Men jag vill också beröra märkningen. Livsmedel, eller i mer vardagligt tal mat, berör oss alla. Jag tror att alla människor till och från funderar över maten - när vi handlar, när vi sitter vid matbordet osv. Givetvis tittar vi på priset, och också färskheten. Då handlar det främst om datummärkningen. Men jag tror också att många funderar kring varifrån maten kommer, om den är fri från exempelvis bakterier som kan göra en sjuk, hur djuren har haft det osv. Listan kan göras lång. Nu dyker det också upp en del nya saker i affärerna, som t.ex. genmodifierad mat, s.k. functional food, bestrålade kryddor osv. Kvaliteten på livsmedel är mycket viktig för konsumenten. Men ibland är det svårt att bedöma den när man handlar. Det som för den enskilde konsumenten ger ett livsmedel högre kvalitet är inte bara objektiva egenskaper utan också subjektiva värderingar. Minimikvalitet skall garanteras i lagstiftningen, och det är viktigt att denna kvalitet upprätthålls och garanteras av samhället. En aktuell fråga är förekomsten av salmonella i köttvaror som nu efter EU-inträdet kommer in i Sverige. Enligt svensk lag får det inte finnas sådan smitta i kött som förs in eller saluförs i vårt land. Att konsumenten kan känna sig säker på att detta tillgodoses är grundläggande för ett bevarat förtroende för den mat vi köper. De regler som gäller i övriga Europa för livsmedel, djurfoder och uppfödning av djur skiljer sig i flera avseenden från de svenska bestämmelserna. Mot den bakgrunden diskuterades också, innan Sverige blev medlem i EU, frågor om livsmedelskvalitet, och det gör det givetvis alltjämt. Genom medlemskapet har Sveriges möjligheter att utföra salmonellakontroller vid gränserna minskat. Det är dock viktigt att påpeka att Sverige i medlemskapsförhandlingarna fick ett undantag, ett mycket viktigt sådant, som innebär att kött som kommer från ett annat EU-land skall vara kontrollerat av en godkänd veterinär och förklarat fritt från salmonella. Ett intyg skall medfölja köttet till Sverige. Kontroller utförda av kommuner, vilka nu har ansvaret för importkontrollen, har dock visat att sådana intyg ibland saknas och att köttet även om intyg föreligger trots detta kan innehålla salmonella. De regler och krav som gäller enligt undantagsreglerna uppfylls alltså inte av vissa från andra EU-länder exporterande företag, och det skapar problem i Sverige. Tidigare har vårt land varit förskonat från salmonellasmittade livsmedel. Men förekomsten av salmonella i livsmedel har dessvärre ökat. Centerpartiet anser att regeringen måste ta denna situation på ännu större allvar än vad man gör i dag. Jag vill fråga regeringspartiets representant på vilket sätt man tänker se till att den kontroll som utförs i dag i Sverige kan effektiviseras. Fru talman! Märkningen är också oerhört viktig. Såsom redovisas i betänkandet är flertalet av EG:s rättsakter på livsmedelsområdet totalharmoniserade och gäller i hela EU. För Sveriges del är det ett problem, eftersom vi har en livsmedelsproduktion med högre krav vad gäller både användning av bekämpningsmedel, medicinering av djur och etiska regler för djuromsorg. Det är angeläget för oss alla att dessa former för produktion av våra livsmedel kan behållas. Skall detta vara möjligt får billigare alternativ, som har producerats på ett sätt som inte accepteras i Sverige, inte tillåtas slå ut de svenska produkterna. Märkning och information är därför viktigt. Märkningen bör ge besked om hur ett livsmedel har producerats, om djuromsorg och om hänsynen till miljön. Skall man som konsument kunna ta dessa hänsyn när man köper mat måste märkningen vara sådan att dessa egenskaper och förhållanden framgår. Vi är i dag ännu inte där. EU:s regelverk tillåter inte en sådan märkning. Sverige har agerat i EU för att få till stånd en bättre och tydligare märkning, och vi förutsätter att man fortsätter arbetet för att EU:s regler om märkning skall bli så tydliga och bra att konsumenten kan ges fullgod information. Jag vill slutligen, fru talman, beröra märkningen när det gäller genförändrade produkter. Den frågan börjar nu ställas på sin spets. Det syns inte på tomater, på soja eller på cornflakes att de är genförändrade, och därför krävs det märkning. Detta har också utskottet tidigare gjort ett tillkännagivande om. Jag vill också ställa en fråga. I tidningsartiklar har det tydligt framgått att jordbruksminister Annika Åhnberg slår fast att märkning av genmodifierade produkter eller varor som kan innehålla sådana skall ske. Livsmedelsverket däremot säger något annat i en artikel i ICA-nyheter den 27 februari. Det handlar om Carlshamns Mejeri, som har blivit anmält av Konsumenter i samverkan. Livsmedelsverket säger att om detta företag har bedömt att den genmodifierade sojaoljan är identisk med vanlig sojaolja behöver den inte märkas. Jag utgår från att det är jordbruksministerns besked som gäller: att de produkter som sojaolja används i kommer att märkas om det finns genmodifierad soja i dem.

Fru talman! Detta betänkande handlar om motioner från den allmänna motionstiden. Vänsterpartiet har två motioner. Den ena handlar om märkning av livsmedel och den andra handlar om nödvändigheten av en minskad köttkonsumtion. I den första motionen, märkning av livsmedel, har avsikten varit att lyfta in en ny parameter i diskussionen om märkning. Litet grand kan man kanske säga att det går in i kravet på miljömärkning, som Marie Wilén var inne på. Men vi har valt att rikta in oss på transportsystemet. En allt större andel av våra livsmedel transporteras i dag. Eftersom vi lever i en internationell marknad, har en harmoniserad jordbrukspolitik och en fri marknad inom EU, betyder det också att livsmedel betraktas som varor vilka som helst och transporteras väldigt mycket. Det här får flera konsekvenser. Först och främst är själva transporterna i sig miljöstörande. Man kan också se de risker som långa transporter medför. Bl.a. sprids sjukdomar lättare. Detta tycker vi att utskottets majoritet har haft en mycket njugg hållning till. Man har kanske inte förstått innebörden i frågan, för man har över huvud taget inte berört själva yrkandet i betänkandet. Det kanske hade varit litet lättare om vi hade använt ordet energiåtgång i stället för transportsystem. Det är litet grand av samma sak. Om man tittar litet närmare på var det finns en stor besparingspotential när det gäller energi finner man att det är just transporterna av livsmedel man kan minska. Det kan vara intressant att diskutera i dessa dagar. Vi tycker att det här är en viktig fråga, som vi har velat lyfta fram på det här sättet. Den andra motionen handlar om minskad köttkonsumtion. Den bygger vi på ett svenskt ansvar också för den internationella och globala utvecklingen. Vi vet att djurhållning i stor skala innebär omfattande miljöförstöring. Framför allt kan man se detta i tredje världens olika länder. Man hugger ned tropisk regnskog för att få plats för boskapen. De stora boskapshjordarna orsakar erosion, ökenspridning och sådana saker. Man har ett ökat problem med global vattenbrist. Men också i de högintensiva systemen i den s.k. rika världen skapar köttproduktionen stora problem just genom att den bedrivs så intensivt och att man övergår till att i allt större utsträckning utfodra även idisslare med t.ex. spannmål. Mot denna bakgrund är det viktigt att man ser detta i ett globalt perspektiv. Det är nödvändigt att minska köttkonsumtionen totalt, men också att förändra den. Vi skall fortsätta att äta kött från idisslare, därför att de tillgodogör sig något som vi människor inte kan, nämligen gräs och örter. Däremot behöver vi förändra livsstilen. Vi behöver förändra inriktningen i det köttkonsumtionsmönster som vi har i dag. Det är inte farligt att låta bli att äta kött. I Sverige har det skett en mycket konstig reaktion på galna ko-sjukan. I Sverige av alla länder har köttkonsumtionen ökat. Här har vi möjligen inte uppfattat riskerna som så allvarliga. När det gäller den här frågan har jag en viss förståelse för att inte själva motionen har tillstyrkts. Men eftersom det här är en ny diskussion kommer vi tillbaka till frågan. I diskussionen i utskottet fanns det dock en viss förståelse för att det här är någonting som är viktigt och någonting som vi behöver diskutera framöver. Anledningen till att vi har reserverat oss är att detta inte bara är en fråga för internationella diskussioner. Det är inte en fråga för i första hand FAO, utan det här är något som vi också måste diskutera i Sverige. Även vi behöver se över vår livsstil. Hur vi äter och hur vi transporterar vår mat är en del av det hela. Därför vill jag, fru talman, yrka bifall till reservation 4 till detta betänkande. Jag vill också uttrycka stor sympati för det Marie Wilén sade i sitt anförande, både när det gäller salmonellakontrollen och annat. Detta är viktiga frågor. Vi kommer därför att stödja reservation 3 som Centerpartiet har utformat. Det var ett förbiseende att vi inte gjorde det redan i utskottet.

Fru talman! Jag har skrivit en motion som handlar om manipulering av molekyler i livsmedel, närmare bestämt om den s.k. omestringen av fetter. Fettsyrorna byter plats, men de ursprungliga positionerna är avgörande för hur fettet tas upp av kroppen. Åtgärden är av kosmetisk karaktär för livsmedlet, men effekterna på vår hälsa är fortfarande okända. Det handlar om att konsumenten inte kan se om livsmedlet innehåller en förändring av fettmolekylernas naturliga form och har därför ingen möjlighet att välja bort livsmedlet. Utskottsmajoriteten anser tydligen inte att detta är viktigt, trots att livsmedelslagen poängterar den s.k. redlighetsprincipen, som innebär att konsumenten skall förstå vad livsmedlet innehåller. Hur skall man förstå att molekylerna är manipulerade, att fettet är omestrat, om det inte står på innehållsdeklarationen? När de härdade fetterna, de s.k. transfetterna, utsattes för kravet på märkning, bl.a. på grund av misstankar om hälsorisker, lyftes de ut ur margarinerna och ersattes av omestrade fetter. Självklart måste omestringsprocessen synas i innehållsdeklarationen. Även om EG:s rättsakter förbjuder EU-länderna att ha strängare eller liberalare bestämmelser, kan Livsmedelsverket råda livsmedelsindustrin på precis samma sätt som man har gjort och gör när det gäller genmanipulationen. Där har för övrigt beslut nyss fattats i EU om märkning när det gäller nya livsmedel. Att kalla t.ex. omestrad palmolja för palmolja är översatt ungefär som att fortsätta att kalla en hund som fått kattklor och rävsvans för hund. Vad leder en sådan förvirring till? Och vems syften tjänar den? I andra sammanhang är vi oerhört noga med försiktighetsprincipen - att kräva ofarlighet och alla kända kort på bordet innan vi accepterar ett nytt ämne. Vad som nu i själva verket sker är att livsmedelsindustrin tjänar pengar på konsumenternas okunskap. Vid omestring av palmolja försvinner flera goda egenskaper, samtidigt som risken för blodproppar ökar, åtminstone enligt gjorda djurförsök. Allt för att göra margarinet smidigt och lättsålt. Vad är det, fru talman, som håller på att ske inom livsmedelsindustrin? Vilka risker utsätts konsumenterna för? Det är dags att tänka två gånger innan man nästa gång köper sitt margarin. En kraftig opinion kunde ändra Livsmedelsverkets informations och rådgivarroll när det gällde genmanipulationen. Varför lämnas samtidigt omestringen därhän? Måste det bli ett Herrans liv för att Livsmedelsverket skall praktisera redlighets och försiktighetsprinciperna i sin rådgivande roll? Nej, ett tillkännagivande enligt reservationen hade varit på sin plats här och nu, för att visa att riksdagen tar de här förändringsprocesserna med okända effekter vad gäller hälsan på allvar, och att Sverige inom EU aktivt kommer att verka för att bl.a. omestringen av fetter skall ingå i en obligatorisk innehållsdeklaration av livsmedel. För övrigt har inte Sverige som Danmark krävt gränsvärden när det gäller de härdade fetterna. Matfettsindustrin i Sverige har funnit nya livsmedel för dessa, bl.a. med hjälp av Livsmedelsverket, som i totalharmoniseringens tecken anser att gränsvärden utgör tekniska handelshinder. Även det, fru talman, är något att tänka på när man nästa gång stoppar i sig konfekt, kex, soppor, såser och buljonger, där härdade fetter kan ingå bland ingredienserna. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 2 mom. 3 om märkning av omestrade fetter.